Fru talman! Den talarlista som gäller vid dagens debatt belyser på sätt och viss i ett nötskal hur varvsdebatten hittills i stor utsträckning förts. Efter de olika utskottstalesmännen har ledamöterna grupperats ort för ort. Avsikten är tydlig: representanter från i tur och ordning Malmö, Malmöhus län, Blekinge, Göteborg och sist — i det här sammanhanget — Stockholm förväntas deklarera hur förträffligt just deras hemmavarv är och hur viktigt det är att just det varvet får överleva. Jag kritiserar inte den talarordning som kammarkansliet har uppgjort, och jag påstår inte att det är fel av olika ledamöter att framhålla förtjänster hos varvsenheter som ligger i deras hemmaregion. Men jag vill ändå hoppas att de ortsrundor som nu skall följa inte gör denna debatt till en ny hembygdens dag, utöver den sedvanliga, som vi hade i förra veckan. Skälet till denna förhoppning är naturligtvis att de problem som svensk varvsindustri brottas med inte är regionala problem. Det är inte ens nationella problem, utan det är problem som är internationella till sin karaktär. Den omstrukturering och neddragning av varvskapaciteten som knappast någon seriös internationell bedömare kan förneka nödvändigheten av måste med naturnödvändighet komma att drabba vissa orter. Om ingenting görs åt de allvarliga problem som varvsindustrin brottas med, om vi istället fortsätter att pumpa in miljard efter miljard i denna starkt olönsamma verksamhet, ja, då inte bara undergräver vi vår ekonomiska ställning, utan vi löper dessutom en stor risk att helt undergräva förutsättningarna för en svensk varvsnäring i framtiden. Det är, fru talman, mot denna bakgrund lätt att stödja regeringens förslag i varvsfrågan — även om man råkar komma från en varvsort. Förslaget är enligt min uppfattning det första allvarligt menade försöket att på ett genomgripande sätt förändra varvsnäringen så att den skall kunna bli lönsam och kunna överleva i ett längre perspektiv. De ledamöter här i kammaren, från varvsorterna och från andra håll, som inte i dag är beredda att medverka till en sådan strukturrationalisering spelar en farlig hasard med varvsindustrins hela framtid. De ledamöter som främst tar hänsyn till kortsiktiga arbetsmarknadsmässiga synpunkter tar på sig ett ansvar för den oerhörda arbetslöshet och de stora ekonomiska problem som kan bli följden av att de svenska storvarven — om de inte nu anpassas till den marknad de lever i — helt slås ut. Det är en fördel, både näringsmässigt och arbetsmarknadsmässigt, om vi kan skapa en varvsnäring som kan leva vidare av egen kraft. Men då måste vi vara beredda att anpassa varvsstrukturen så att näringen kan överleva. Det är en sanning som gäller inte bara här i Stockholm utan också på de stora varvsorterna, ja, t.o.m. på de varvsorter som drabbas av nedskärningar. Fru talman! Om de skånska varven kan mycket sägas och har oerhört mycket sagts i debatten här i dag. Mycket talar för att det hade varit till stor fördel både för Kockums och Öresundsvarvet i Landskrona om de moderata förslagen om en uppdelning av de svenska storvarven på ett västvarv och ett sydvarv i ett tidigare skede hade vunnit gehör. De resonemang om samverkan mellan Öresundsvarvet och Kockums som förts i utskottsbetänkandet och i debatten i dag visar att en samordning mellan dessa två enheter kunde ha varit till fördel, framför allt om den kommit till stånd i ett tidigare skede. I den situation som nu föreligger är det emellertid knappast möjligt att bryta upp Svenska Varv. De förändringar som varvskoncernen står inför kan inte organisatoriskt och administrativt belastas med en uppdelning av den enhet som nu finns. I ett framtida perspektiv bör det dock igen kunna bli aktuellt att ta upp frågan om en uppdelning av Svenska Varv. En sådan åtgärd skulle också kunna möjliggöra en framtida tvåvarvslösning, vilket de olika konsultrapporter som föregått propositionsskrivandet förordat både från företagsekonomiska och samhällsekonomiska utgångspunkter. Vad beträffar de krav som nu uppställs för Kockums har det gjorts gällande att den kapacitetsnivå på 2,4 miljoner timmar som företaget skall ha med utgången av år 1982 skulle omöjliggöra lönsam produktion i framtiden. Men det måste då understrykas att siffran 2,4 miljoner timmar inte är uttryck för någon politisk målsättning eller styrande önskan. Det är den produktionsnivå som företaget skall ha om det inte i mellantiden kan finna lönsam produktion som motiverar en större kapacitet. Jag vill understryka att utskottet i sitt betänkande framhåller att Kockums som sent tillkommande i den statliga varvskoncernen bör ges särskilda möjligheter att förändra sin produktion med hänsyn till det marknadsläge som råder. Det finns därför ingen grund för de påståenden som gjorts om att propositionens förslag skulle innebära ett indirekt beslut om nedläggning av Kockums. Det är inte på det sättet. Kockums blir, även om neddragningen till 2,4 miljoner timmar kommer till stånd, vid utgången av 1982 det storvarv som har störst kapacitet. Även om Kockums varv i samtliga de bedömningar som gjorts under senare år — det finns skäl att understryka det — har ansetts som det bästa svenska storvarvet, finns det alltså ingen anledning att motsätta sig propositionen på denna punkt. Sant är att en högre produktionsvolym skulle vara till fördel för Kockums. Men att kräva en väsentligt högre produktionsvolym, oavsett om företaget kan finna lönsamma projekt eller inte, är att bortse från behovet av att varvsnäringen i sin helhet omstruktureras och nedbantas. Och man frågar sig vad det betyder när socialdemokraterna i sin reservation 3 skriver att Kockums skall ges möjligheter till en sådan produktionsnivå att varvets framtida utveckling inte sätts i fara. Det är alldeles uppenbart att — med den marknad vi har för storvarv — samtliga storvarvs framtid är i fara. Det kan vi inte trolla bort genom att skriva på det ena eller andra sättet i utskottsbetänkanden eller reservationer. Att kräva oförminskad produktionsvolym, oberoende av om det finns något vettigt att göra med kapaciteten, är och förblir att sätta skygglappar för ögonen och att skapa förutsättningar för än större problem i framtiden. Fru talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Får jag bara helt kort säga att alla är överens om att utskottets förslag innebär att det blir en neddragning vid Kockums med 1 800 anställda. Såvitt jag kan begripa måste det bli svårt, när man får en kapacitetsminskning, att hålla kvar alla de utomordentliga tekniker som nu finns. Om man gör kapacitetsneddragningar och får längre leveranstider, då får man också stora fasta kostnader och det blir ännu svårare att konkurrera med omvärlden om de båtar som skall byggas vid olika varv.
Fru talman! Helt kort. Det är inget orimligt krav som nu ställs på de olika varvsenheterna och på den statliga varvskoncernen. Lönsamhet skall inte vara uppnådd förrän 1985. Och det finns möjligheter att hålla en högre produktionskapacitet än den som är skisserad i regeringens proposition, som grundar sig på Svenska Varvs strukturplan — om det finns lönsamma projekt. Men om man därutöver vill hålla någon sorts beredskap, för att någon gång i framtiden kunna fylla varven med vettig produktion, då vill jag ha svar på några frågor: När skall lönsamhet i så fall vara uppnådd? Hur länge skall man ligga på en uppenbarligen alldeles för hög produktionsnivå — för hög eftersom det inte skall finnas lönsam produktion att täcka in denna produktionsnivå med? Hur länge skall det pågå och hur mycket skall det kosta? — Det är de frågor som automatiskt inställer sig när man studerar socialdemokraternas reservation i den här frågan.

Fru talman! Med anledning av regeringens proposition 1979/80:165, som innehåller ett förslag om total nedläggning av Öresundsvarvet i Landskrona, har Hans Petersson i Röstånga och jag i en motion bl.a. hemställt att riksdagen måtte besluta om åtgärder för bibehållande av driften vid Öresundsvarvet enligt de riktlinjer som anges i motionen. Näringsutskottets betänkande innehåller dels en skenbar uppmjukning av propositionen, dels en skärpning av propositionen på tre väsentliga punkter. Uppmjukningen består i att utskottet talar om en total strukturomvandling av företaget i stället för en nedläggning. Skärpningen består för det första i att tidpunkten för nedläggningen fastställs till 1985 — i stället för att avvecklingstiden skall bestämmas med hänsyn till möjligheterna för de anställda att få nya arbeten. För det andra får produktionsinriktningen inte skada andra enheter inom koncernen, ej heller de privatägda mindre och medelstora varven. För det tredje avstyrks propositionens förslag om bemyndigande för regeringen att placera in kommun i Landskronaregionen i stödområde. Öresundsvarvets anläggning och kompetens har optimerats för fartygsbyggande, annan marin produktion samt fartygsreparationer, men kan även användas för tyngre verkstadsproduktion. Nyligen gjorda utredningar under medverkan av bl.a. extern expertis understryker nödvändigheten av fartygsbyggande som bas i verksamheten. Marknadsaspekterna förstärker denna uppfattning. En produktion helt utan fartygsbyggande kan inte upprätthållas med en rimlig produktionsvolym. Betänkandets förslag innebär i verkligheten detsamma som ett förslag om nedläggning. Alternativ produktion av en sådan volym som det här är fråga om kommer att kräva lika stora subventioner som fartygsbyggande — ja, kanske rent av större med tanke på den tidigare nämnda konkurrensbegränsningen, som kommer att markera tillhörigheten till sysselsättningssektorn. Detta kan inte ge en meningsfull sysselsättning. Slopandet av möjligheten att placera kommun i Landskronaregionen i stödområde försämrar möjligheterna att locka nya industrier till Landskro företag eller andra sysselsättningsskapande åtgärder i Landskrona, så hade detta medfört att en nedläggning av Öresundsvarvet lättare kunnat accepteras. Några sådana anvisningar finns inte. Visserligen har massmedia informerat oss om den ena tänkbara industrietableringen efter den andra. Det har förekommit nog så sensationella uppgifter om t.ex. aluminiumsmältverk, rörverk och gummifabrik. Signifikativt för dessa nyheter har varit att en dementi har kommit efter en tid. Nu inför riksdagsbeslutet om varven har dementin ibland kommit samtidigt med informationen om den möjliga etableringen. Luftigheten är påtaglig, och taktiken har utan tvivel varit tveeggad. Förtroende är alltid bra att ha med i bagaget. En del av de tänkbara industrietableringarna ser ut att vara nya satsningar på gamla problem och innebär dessutom att andra sysselsättningssvaga regioner går miste om vad man där satsat på och har förutsättningar för. Jag har ju egentligen inte någon anledning att misstro industriminister Åsling beträffande hans ambitioner att skaffa ersättningsindustrier till Landskrona. Men verkligheten visar oss att det även på sikt är synnerligen svårt och kostsamt att skapa nya arbetstillfällen. Landskrona har de facto redan tappat så många arbetstillfällen, både på Öresundsvarvet och på andra företag i kommunen, att det redan borde finnas klara bevis på statens vilja och förmåga att leva upp till sina löften. Att skjuta aviserade åtgärder på framtiden löser inte våra nuvarande politiska problem. : Det är nu i samband med varvspropositionen man haft möjlighet att anvisa en utvecklingsplan för varven som skulle innehålla en långsiktig lösning av problemen, både offensiva och defensiva åtgärder. Jag är helt övertygad om att det inte kommer att bli lättare att lösa sysselsättningsfrågorna senare; både politiska och ekonomiska krafter kan motverka detta. Arbetsmarknadsläget i Malmöhus län är inte så bra som folk i allmänhet har för sig. Över 19 000 människor sökte arbete i april 1980. Samtidigt var över 9 000 sysselsatta genom samhällsåtgärder. Antalet lediga platser var totalt 9 000. Detta nuläge kommer att avsevärt försämras, om Öresundsvarvet läggs ned och Kockums reduceras enligt förslaget. Det är mer oro för framtiden än nuläget som måste påverka vårt beslut. Kostnaderna för att driva Öresundsvarvet vidare har Svenska Varv enligt uppgift beräknat till 200 milj.kr. per år. Dessa beräkningar bygger på diskutabla förutsättningar, dels att nuvarande förluster består och kommer att öka i framtiden, dels att Öresundsvarvet endast skall uppnå 60 90 kostnadstäckning på sin produktion samtidigt som Svenska Varv förutsätter att de andra varven inom koncernen skall uppnå 100 26 kostnadstäckning. Det är ett orimligt antagande, eftersom detta skall ske samtidigt, i samma bransch och på samma marknad. Dessutom förutsätter Svenska Varv oförändrad produktionsvolym på Öresundsvarvet. Men avsikten är inte att behålla samma volym. Fartygsbyggandet skall enligt planerna reduceras till en tredjedel av den nuvarande volymen fram till 1985. Förlusterna de närmaste åren påverkas inte av ett nedläggningsbeslut nu. Men det krävs att varvet 1985 skall ha uppnått lönsamhet. Skulle företaget syssla med en av restriktioner begränsad produktion, som näringsutskottets majoritet föreslår, skulle detta också kosta samhället subventionspengar. Skulle enbart företagsekonomiska regler gälla, är det svårt att motivera fortsatt verksamhet. Tar man hänsyn till realistiska alternativa kostnader och till samhällets totala insatser vid en nedläggning, är jag helt övertygad om att den totala kostnaden minimeras genom ett beslut i linje med vår motion 1979/ 80:2020. Skulle Öresundsvarvet få den chans som ligger inom möjligheternas ram att med reducerad volym arbeta vidare, vill jag gärna framhålla ett par saker. Jag delar den uppfattning som redovisats i strukturplanen och som förutsätter lönsamhet 1985. Detta skall självfallet gälla även Öresundsvarvet. För att uppnå detta måste effektiviteten ökas och en stark vilja till förändringar markeras. Detta kommer att ställa extraordinära krav på såväl ledning som anställda. Kan man inte ställa upp på dessa krav och motsvara dem, är framtiden än mer hotad. Fru talman! Jag är den förste att beklaga att argumenten och viljan inte har räckt till för en politisk lösning i ett tidigare sammanhang. Det syntes i ett skede av utskottsbehandlingen fullt möjligt att uppnå en lösning, och den tänkta kompromissen skulle enligt min mening ha orsakat den lägsta totala kostnaden för samhället. I nuvarande läge har jag bara att konstatera att jag inte kan ställa mig bakom ett regeringsförslag som kommer att ge svåra konsekvenser för Landskrona kommun och för hela regionen. Det är förmodligen föga meningsfullt att plädera för Hans Peterssons i Röstånga och min motion 1979 80:2019 ger Öresundsvarvet en chans till att överleva som varv, vilket är den primära avsikten med Hans Peterssons och min motion. Fru talman! Med det anförda vill jag förklara att jag vid den kommande voteringen kommer att rösta för reservationerna 2, 6 och 7 vid näringsutskottets ifrågavarande betänkande.
Fru talman! Jag vill betyga att Åke Persson och några av oss i utskottet har haft ett konstruktivt och bra resonemang om olika alternativ i samband med denna frågas behandling. Åke Persson sade att det hade skett en skärpning i utskottets betänkande i förhållande till propositionen. Det är i så fall en skenbar sådan. Han sade bl.a. att vi tagit bort förslaget om att placera in Landskrona i ett stödområde. Men vi har i utskottets betänkande samlat ihop en rad förslag som har nämnts i diskussionen, även detta om lokaliseringspolitiska åtgärder. Vi har sagt att regeringen nu får göra en utvärdering och komma med förslag. Vi har således inte avsagt oss möjligheten att i olika former använda lokaliseringspolitiska åtgärder i Landskronaområdet. Om utskottet hade kunnat anvisa konkreta förslag, skulle Åke Persson ha kunnat acceptera att stödja utskottsmajoriteten. Men om man skall vara ärlig, måste man medge att det ligger stora möjligheter i att utskottet har skrivit att regeringen får lägga fram förslag för att lösa de problem som uppstår i samband med omställningen. Däribland kan det bli fråga om nylokaliseringar till Landskrona. Det finns redan, som framgått av pressen, förslag i den riktningen. Åke Persson måste väl ändå tro på den allvarliga viljan att fullfölja dessa resonemang och göra någonting av det hela. Landskrona som arbetsplats måste ju vara ett intressant område när det gäller lokaliseringar av nya företag. Där finns lokaler, utrustning av olika slag och en personalstyrka som kan vara användbar i ett nytt företag. I synnerhet i den konjunktur vi nu har och som ju ändå är högkonjunktur, inte minst i Sydsverige, bör en sådan omställning vara intressant. Det väsentliga är ju, Åke Persson, att man ser denna fråga på sikt — det sade Åke Persson själv i sitt anförande. Då tror jag att det är tryggare för Landskrona och för dem som arbetar på varvet att så snabbt som möjligt få den omstrukturering till stånd som ger lönsamma och trygga jobb och produktion i företag som har möjlighet att leva på sikt. Det är bättre att vi tar beslutet nu än att vi dröjer och kanske om tre eller fem år på nytt får diskutera en avveckling. Då kanske vi befinner oss i en lågkonjunktur som gör det omöjligt att klara en sådan situation. Jag beklagar att Åke Persson förklarat sig ämna rösta för tre av reservationerna. Jag tror att det för Åke Persson med de ambitioner han har för Landskrona skulle ha funnits möjligheter att följa majoritetens förslag.

Fru talman! Under den långa debatt som hittills har förts har alla tänkbara argument ventilerats för och emot när det gäller såväl hela varvspropositionen som de enstaka varvsenheternas vara eller icke vara. Siffror om produktion, förluster, beställarstöd, lediga platser och mycket annat har räknats upp i en lång rad. Det finns alltså inte stora möjligheter att den vägen tillföra debatten mycket nytt. Jag skulle bara vilja understryka vad Joakim Ollén utvecklade för en stund sedan, nämligen att man ur sydsvensk synpunkt har anledning att beklaga att den moderata tanken på en uppdelning av Svenska Varv i bl.a. ett Sydvarv bestående av Kockums och Öresundsvarvet inte kom till stånd. Jag skulle i stället, fru talman, vilja ta upp ett par andra synpunkter på Nr 164 frågan. Sällan eller aldrig har riksdagsledamöterna, åtminstone på eller i närheten av varvsorterna, haft så stora möjligheter att sätta sig in i de aktuella frågorna. Vi från södra Sverige har vid flera tillfällen haft möjlighet att besöka regionens varv, och vi har här i riksdagen fått information av all tänkbar expertis. Dessutom har vi haft tillgång till ett mycket omfattande skriftligt material. Det beslut vi i dag går att fatta är alltså mer än eljest baserat på ett högklassigt underlag. Jag skulle önska att vi hade samma möjligheter i andra viktiga frågor, och härvidlag kanske varvsfrågan kan bilda skola — det skulle underlätta för oss riksdagsledamöter att fatta riktiga beslut. Ett annat förhållande som är värt att påpeka är att det inför varvsfrågans avgörande bedrivits en sällan skådad påtryckningsverksamhet. Man har förmanat och hotat, varnat och vädjat till lokalpatriotismen för att försöka luckra upp den knappa regeringsmajoriteten. Vid det nu snart avslutade riksmötet har vi sett många — enligt min uppfattning alltför många — exempel på att omtanken om landets ekonomi i stort fått ge vika för lokala eller andra snävare intressen, något som kanske kan ge någon politiskt poäng på kort sikt. Det har gällt transportstöd, kustposteringar, civilförsvarsanläggningar, tulltaxor och en hel del annat. Enligt min uppfattning skall en riksdagsledamot naturligtvis värna om den egna bygdens intressen, men i tider av stora ekonomiska problem måste trots allt de övergripande riksintressena väga klart tyngre. Därmed gynnar man också den egna bygden på sikt. Mot bakgrund härav har ställningstagandet för mig varit självklart, även om det naturligtvis är ett svårt beslut att fatta. Vi har redan under en treårsperiod satsat 12 miljarder på varvsnäringen, vilket motsvarar 3 000 kr. tillskjutet av varje förvärvsarbetande i vårt land. I dag står vi i begrepp att envar satsa ytterligare 1500 kr., dvs. drygt 6 miljarder. Med tanke på kraven att fördela våra allt knappare resurser även på andra områden som är i behov av stöd har vi inte råd att ge mera pengar till varven än de enorma belopp som redan destinerats, och jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman! I den fråga som nu debatteras — frågan om varvskrisen och hur den skall lösas — är grundfakta väl kända, eftersom de sedan lång tid är ältade i en relativt hetsig debatt. Ett sådant grundfaktum, som ingen seriös debattdeltagare borde kunna blunda för och underlåta att ta hänsyn till, är att krisen för varven har en väsentlig orsak i att varvskapaciteten helt enkelt är för stor. Det är ett dokumenterat, registrerat och analyserat faktum. Men måste inte det få konsekvenser för vårt näringsliv också? I Japan och i västvärlden i övrigt drar man konsekvenserna av detta faktum och bantar ner varvens kapacitet. Att köra på som vanligt i en sådan situation är verkligen 115 att blunda för realiteter. Ingen skulle kunna tillåta sig det, om det gällde den enskildes ekonomi, och ingen hävdar heller på allvar att man skulle göra det vare sig inom andra delar av näringslivet eller inom offentlig förvaltning. Omprövning, flexibilitet, förändring, omstrukturering, anpassning till den givna och rådande situationen är ju något som måste prägla allt liv, också allt näringsliv. Stillestånd, förstelning, oanpasslighet hos en näringsgren gör den däremot snabbt förstelnad. Socialdemokraterna var på sin tid i regeringsställning inte alls fftämmande för strukturförändringar. Vad gällde varvsnäringen försvann på några år Lindholmens och Eriksbergs varv i Göteborg. Många fick förstås sluta i förtid, andra sögs upp av Göteborgs näringsliv, andra fick ett slags anställningsgaranti. Ett annat exempel på strukturomvandlingen när det gällde varven fick vi då fartygsbyggnationen på Götaverken flyttades från det centralt belägna Cityvarvet långt ut till Arendal. Det innebär för många en oerhört genomgripande omställning: en ny arbetsplats, nya processer och rutiner och för flertalet oerhört långa restider. Det var en stor omställning, och man gjorde den därför att omstruktureringen krävde det. Att låsa sig vid det gamla varvet, den gamla arbetsplatsen, hade varit tryggare men naturligtvis fel.

Det här har sin aktuella tillämpning på situationen i Malmö och Landskrona också.

Att i den situationen förespråka ett förslag som egentligen innebär oförändrad kris vid varven är djupt reaktionärt därför att det konserverar. Det är status quo. Det är en lösning på kort sikt som möjligen kan vara applådknipande. Den enda lösning som kan räknas måste vara på längre sikt. Vad man i verkligheten gör är att lägga en död hand över varvsorterna. Vad de som röstar emot propositionens förslag nu gör är att — i bästa välmening, det är det ingen som betvivlar —i ovist nit smälla igen dörren till en öppning mot en diversifiering av näringslivet i Landskrona, som nu är så ensidigt hänvisat till och beroende av varvskonjunkturerna. Att också för framtiden binda en ort vid varvskonjunkturens fallande båge medför ett stort ansvar. Med suveränt förakt avvisas som rena fantasisiffror Svenska Varvs uppgifter om vad det skulle kosta skattebetalarna att driva Öresundsvarvet vidare. Med kännedom om vad det redan kostat så är det, tyvärr, inte fråga om fantasi. Jag tror det börjar gå upp för alla ansvarskännande, också i Landskronaregionen, att bygden, för att räddas, måste bli föremål för en ganska radikal förändring, att en omläggning till en annan produktion än fartyg måste ske. Det måste vara angeläget för kommunen att komma bort från detta ensidiga beroende av en enda stor arbetsplats. Tidpunkten lär inte komma att bli gynnsammare. Nuvarande konjunkturer möjliggör en omstrukturering. En kommun med Landskronas läge borde dessutom kunna erbjuda många fördelar åt ett differentierat och diversifierat näringsliv bestående av såväl små som medelstora företag och därför långt mindre konjunkturkänsligt. Därmed skapar man en bättre trygghet såväl för de anställda som för berörda orter. Erfarenheten visar att de nackdelar man måste ta i längden kan ge trygghet. Nu utlovas åtgärder av olika slag för att så snabbt som möjligt ge nya arbetstillfällen åt den arbetskraft som berörs av en omstrukturering. Jag måste konstatera att det är en björntjänst man gör de anställda vid Öresundsvarvet om man ställer sig hindrande i vägen för ett genomförande av regeringens proposition. Konkreta åtgärder har utlovats för att i Landskronaområdet skapa ny sysselsättning i annan verksamhet än på varvet. De många värdefulla förslag som lagts fram av berörda kommuner och andra myndigheter och i skilda motioner måste naturligtvis utvärderas. Några bidrag från motionerna kan kanske antyda en inriktning bort från ensidigheten och i någon mån för en mångfald som Landskrona så väl behöver. Vi centerpartister i Malmöhus län och i fyrstadskretsen har motionerat om en kolhamn i Landskrona och om att ansluta Landskrona till västkustbanan. I en utredning, gjord av Landskrona kommun, redogörs för följdverkningarna för Landskrona vid utbyggnad av en kolhamn. Det konstateras att en utbyggnad skapar en rad positiva sysselsättningseffekter för Landskrona, förutom den verksamhet som kommer att bedrivas med själva kolhanteringen. De negativa miljöeffekter som kan tänkas vara förenade med kolhanteringen har i utredningen varit föremål för omfattande studier och överväganden. De redovisade faktiska möjligheter som nu finns att på ett rationellt och effektivt sätt eliminera miljöolägenheterna och det förhållandet att kolhamnen skulle anläggas tre kilometer från närmaste bebyggelse har naturligtvis varit av avgörande betydelse för att koncessionsnämnden för miljöskydd skulle godkänna projektet. När nu en omstrukturering och diversifiering av näringslivet i Landskrona framstår som nödvändig och önskvärd skulle det innebära en lägre grad av beroende av konjunktursvängningarna inom en bransch. Det är angeläget att allt görs för att underlätta och stödja en sådan förändring. Goda kommunikationer är en viktig förutsättning för en regions utveckling. En komplettering av järnvägens sträckning till Landskrona skulle vara ett väsentligt bidrag till kommunens utveckling. Jag tänker då närmast på en järnvägslinje norrut mot Helsingborg som kunde ansluta till västkustbanan. Genom den kontakten med en pulsåder skulle Landskrona vitaliseras. I samråd med näringslivet och arbetsmarknadsorganen måste man pröva okonventionella åtgärder för att snabbt överföra arbetskraften till ett näringsliv där efterfrågan råder. Debatten om Landskrona har haft det goda med sig att ingenting där kan ske i tysthet. Det om något är en garanti för att regeringens garanti, i sig själv alldeles unik, är mycket långtgående. Varför motsätter sig socialdemokraterna förändring och omstrukturering och förespråkar ett konserverande av en varvssituation som praktiskt taget alla sakkunniga betecknar som omöjlig eller i varje fall orimlig? Det är en gåta. I proposition efter proposition har det betonats att regeringen bedömt Kockums möjligheter att fortleva som goda. Man har betonat att varvet är modernt utrustat, tekniskt avancerat och att det har visat kapacitet att anpassa sig till marknaden. Dessa egenskaper har varit förutsättningar för en framgångsrik varvsnäring hittills. De grundläggande förutsättningarna upphör ju inte att gälla då kris råder för varvsnäringen. Tvärtom är det så att de gäller med ännu större skärpa. Det är svårt att förstå de motiv som får många deltagare i den här debatten att blunda för dessa grundläggande förutsättningar. Och jag har svårt att förstå att det kan vara av omtanke om varvens överlevnad som man bortser från den livsnerv som anpassning till rådande situation ändå utgör. Någon kan invända att detta är ett företagsekonomiskt resonemang och inte ett samhällsekonomiskt och att frågan då kommer i ett annat läge. Denna invändning saknar relevans. Man kan verkligen ställa frågan om någon annan regering någonsin tagit så stor hänsyn till de anställda och till samhällsekonomiska förhållanden som de båda trepartiregeringarna. Även om alla erkänner att det finns en företagsekonomisk aspekt och en samhällsaspekt och att man kan komma till olika resultat beroende på om man resonerar efter den ena eller efter den andra linjen, är det nog så att alla också erkänner att det finns en skärningspunkt där de två linjerna sammanfaller. Jag tror att särskilt skattebetalarna har stark känsla för det. I en situation där varje anställning kostat 400 000 å 500 000 kr. sammanfaller en företagsekonomisk och en samhällsekonomisk bedömning. I en situation där vissa arbetstillfällen på en ort får kosta så mycket men andra arbetstillfällen på samma ort eller på andra orter inte alls kan göra anspråk på samma satsning med statsmedel måste allt fler allvarligt ställa frågan, om detta verkligen är en framkomlig väg, om satsningarna i så fall kommer att gälla alla eller bara vissa på en och samma ort, eller om alla orter eller bara vissa skall vara föremål för motsvarande satsningar. Svaret är givet. Konsekvenserna av en tillämpning lika för alla orter, alla anställda, alla landsändar blir så orimliga att det är uppenbart att andra vägar måste prövas. Som vi har hört tidigare utställer regeringen garantier som är ganska unika, och den anpassning till marknaden som krävs av samtliga varv kommer att ske under så lång tid att anpassningen inte på något sätt kan betecknas som drastisk utan fullt möjlig. Jag vill också erinra om det angelägna i att företagsstrukturen även i Malmö ytterligare berikas med ett markant inslag av små och medelstora Nr 164 företag. Att döma av erfarenheter från landsändar, vilkas näringsliv har just Torsdagen den denna struktur, är känsligheten vad gäller regionens sysselsättning mindre i 5 juni 1980 sådana regioner än i regioner där näringslivet ensidigt är beroende av ett enda eller några få företag. Det måste vara ett allmänt näringspolitiskt mål att skapa strukturer som är hållbara mot varjehanda påfrestningar. Att inte nu inleda en sådan utveckling vore att försumma ett tillfälle. Det är helt enkelt nödvändigt att nu ta tillfället i akt. Eric Jönssons pessimism är inte, tycker jag, på sin plats när det gäller Kockums. För min del håller jag fast vid att Kockums inte skall läggas ned. Tack vare det beslut som vi förhoppningsvis fattar i dag genom att följa propositionens linje får Kockums en chans. Om vii centern på ett tidigt stadium hade fått stöd från socialdemokraterna för en kraftfull satsning på rörbunden gas och LNG-gas, är jag övertygad om att möjligheterna för de båda skånska varven hade varit gynnsammare än de är idag. Då hade Kockums fått avsättning för sina gastankers, och man hade gått verkstadsjobb genom satsningen på rörgas. Jag beklagar att vi aldrig fick ett helhjärtat stöd på riksplanet från socialdemokraterna. Eric Jönsson nämnde att utom de 1800 på Kockums ytterligare 10 000 drabbas som underleverantörer. I tidningen Arbetet nämndes häromdagen att det är 700 företag som kommer att beröras av en nedläggning av Kockums. Nu är det ju inte fråga om att lägga ned Kockums utan det är fråga om att förhindra en nedläggning. Det är alltså inte fråga om bortfall av en stor och imponerande kund. Men hur skall man göra? De stora gastankers som Kockums byggde för en del år sedan och som man hade haft möjlighet att rädda ligger fortfarande till ingen nytta i Malmö hamn. Man kan hoppas att de fortfarande går att sälja. Men kan man verkligen ta på sitt samhällsekonomiska ansvar att det byggs flera fartyg som inte går att sälja? Om svaret är ja — då kan man ju fortsätta att lägga in beställningar för miljoner kronor hos de företag som nämndes i tidningen och som Eric Jönsson syftade på. Det gäller Nessims, Heimer & Co Järnvaru AB, Rosqvists Målerifirma, Industritvätt och BN-bageriet, för att nämna några av de företag som är aktuella. Är det verkligen meningsfullt utnyttjande av arbetskraft, pengar och material? Dessutom tror jag att de här småföretagen, som själva är en produkt av en fri marknad, vars förutsättningar är en fri marknad och som är uppbyggda för att existera i och ta hänsyn till de villkor som råder, också är beredda till en viss omställning, om förändringarna kräver det.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
Fru talman! Ulla Tillander nämnde i början av sitt anförande att Japan hade tagit konsekvenserna och reducerat sin varvskapacitet. Hon menade med det förmodligen att vi också borde göra det. Jag vill bara för riktighetens skull nämna att vi har bantat varven med 40 96 på de senaste tre åren. Jag uppfattade det på det sättet att Ulla Tillander tyckte att det var en gåta 119 att vi kan inta den ståndpunkt vi gör. Jag vill nog säga att det förmodligen ändå är Ulla Tillander som är gåtan i det här sammanhanget. Hon talar om att vi skulle förhindra en utveckling genom vårt ställningstagande. Det skulle vara bra att veta hur hon tror att den utvecklingen skulle komma att se ut. Jag har redan i dag nämnt att det förekommit en ökning av arbetslösheten i Malmöhus län med nära 700. Det tyder inte precis på att vi skulle få någon minskning av arbetslösheten under sommaren. Ulla Tillander tror inte på vad jag har sagt. Hon säger att jag skulle vara pessimist. Det är jag ingalunda. Jag är optimistisk när det gäller varven och hoppas på en framgång för dem. Av de gasfartyg Kockums har byggt har man sålt en del, och det har gått bra. De som nu ligger i Malmö har man också byggt för att sälja, inte för att transportera gas till Sverige med.
Fru talman! Jag tyckte faktiskt att Eric Jönssons anförande var fyllt av pessimism. Det tycker jag inte är på sin plats i en tid, då konjunkturerna är relativt goda och många företag ropar på arbetskraft. Det finns i en sådan situation risk för att det kan verka såsom en självuppfyllande profetia, som är förlamande och sprider resignation. Jag tror att beslutet i dag för Kockums del, om man nu följer utskottsmajoriteten, blir en sporre till en effektiv och lönsam produktion. Det innebär säkert också att man uppnår konkurrenskraft och därmed ett överlevande på lång sikt. Därmed skulle olönsamheten kunna vändas i lönsamhet och sysselsättningen tryggas. Man kan inte heller bortse från det som påpekas i propositionen, nämligen att en omstrukturering till tre varv kommer att innebära större möjligheter för Kockums att överleva.
Fru talman! Om Ulla Tillander tycker att det jag anförde var pessimistiskt, har hon väl lyssnat litet dåligt. En del av det jag sade var f. ö. samma tankegångar som hon framförde för några månader sedan. Jag vill till sist bara fråga om Ulla Tillander har ändrat uppfattning.
Fru talman! Jag vill säga till Eric Jönsson att jag absolut inte har ändrat uppfattning. Jag tror fortfarande på Kockums överlevnad i motsats till Eric Jönsson. I propositionen förklarar man — och det instämmer utskottet i — att det inte är möjligt att utöka det timantal som beräknas i propositionen. Men samtidigt betonar man att verkstadsproduktionen vid Kockums varv skall utvecklas så långt det är möjligt för att ge ekonomiskt självbärande sysselsättning åt de anställda vid varven i samband med strukturförändringarna. Man understryker också att hänsyn måste tas till att Kockums ganska nyligen har införlivats i Svenska Varv-koncernen och till de praktiska möjligheterna att på kort tid kunna vidta genomgripande förändringar på ett Nr 164 stort och tekniskt komplicerat affärsområde. I propositionen och i utskottsbetänkandet understryks också möjligheten för Kockums att under vissa förutsättningar öka sin produktionsvolym.

Fru talman! Mitt inlägg i denna debatt skall bli dels en röstförklaring, dels några reflexioner om och kring en del påståenden, som under en tid cirkulerat i olika media. Därigenom har den allmänna debatten fokuserats kring Öresundsvarvet. Detta har i sig varit beklagligt för andra varv och varvsorter med deras speciella problem. Men jag förstår att ett eventuellt regeringsnederlag på en enda punkt i varvsbeslutet kan ha större intresse än attt.ex. Göteborg under 1970-talet har förlorat tusentals och åter tusentals sysselsättningstillfällen vid sina varv, att Kockums i Malmö kan komma att hamna på så låg nivå att det är fara för dess fortsatta existens, att läget för de mindre varven kan bli ytterst prekärt, osv. Det blir alltid mer spännande när ett par borgerliga ledamöter efter ingående prövning av en fråga kommer till en annan slutsats än den borgerliga regeringen. Jag instämmer i vad Åke Persson sagt om sysselsättningsläget i Malmöhus län och i Landskronaregionen. Jag delar hans uppfattning om och hans tro på Öresundsvarvet — det måste, om än i nedskuren form, få fortsätta att bygga fartyg för att överleva som en arbetsplats som tar hänsyn till yrkesskicklighet, som tar hänsyn till kompetens och som inte minst ger de anställda en meningsfull sysselsättning. Här vill jag tillägga att stora delar av Malmöhus län på ett egendomligt sätt har hamnat i bakvatten. Vi är många som här och i andra sammanhang sökt visa hur länets problem har accelererat under de senaste decennierna. Det fanns gamla storhetsdrömmar om den fantastiska Örestadsregionen, men det är storhetsdrömmar som för länge sedan kapsejsat. Vi har hittills, tycker vi, talat för döva öron. Myten om det överhettade Malmöhus län lever kvar trots att länet genomgått en industriell utarmning praktiskt taget utan motstycke. Öresundsvarvet och Kockums tillhör de i särklass största arbetsplatserna i länet. Jag har nu några år varit engagerad i främst Öresundsvarvet, därför att detta har så stor betydelse för staden Landskrona och för den omgivande regionen. Varvet har samma betydelse för sin region som t.ex. Uddevallavarvet har för sin. Det ger inte bara arbeten direkt inom industrin, utan det ger också arbeten åt en rad underleverantörer. Det bidrar således till att upprätthålla privat och offentlig service. En ytterligare neddragning av varvskapaciteten är jag beredd att och måste jag acceptera. En nedläggning däremot betraktar jag som en omöjlighet. Detta betyder, fru talman, att jag kommer att rösta för reservationen om Öresundsvarvet. Denna överensstämmer i allt väsentligt med vad som 121 framförts i den motion som Åke Persson och jag har väckt. Men jag vill betona att mitt ställningstagande innebär att jag också har all respekt för alla mina kolleger i denna kammare som har motsatt uppfattning. Samtidigt förväntar jag åtminstone en viss respekt för mitt ställningstagande. Sakligt sett har valet inte varit särskilt svårt. Jag är nämligen övertygad om att detta måste vara det enda riktiga i dagsläget. Om jag har rätt i ett längre perspektiv vet jag naturligtvis inte. I snart tre år har jag varit starkt engagerad i problematiken kring Öresundsvarvet. Jag har dragit en annan slutsats än den som ledningen för Svenska Varv och övriga politiker i regeringspartierna har kommit fram till. Om valet i sak för mig har varit lätt har naturligtvis det politiska ställningstagandet varit betydligt mer besvärande. Det är lättare att gömma sig bakom anonymitetens slöja än att visa att man på en punkt går emot den regering som man annars ställer sig bakom. Å andra sidan har vare sig regeringen eller dess industriminister gjort några större ansatser att gå oss motionärer till mötes. Vår inställning har ingalunda varit obekant. Den har deklarerats vid en rad tillfällen, bl.a. i denna kammare. I ett otal rubriker har det under senare tid talats om att Åke Persson och jag är avhoppare och bypolitiker. Om någon vill kalla mig för avhoppare, därför att jag inte vill rösta för något som jag hela tiden varit emot, så må det vara denne obetaget. Om någon vill anklaga mig för att vara bypolitiker därför att jag vill förhindra en regions ekonomiska nedbrytning, så må det också ske. Om jag röstar emot regeringen på en konkret punkt så är jag frondör. För detta kan jag möjligtvis kritiseras. Men min rätt att göra en annan bedömning och tycka annorlunda kan ingen ta ifrån mig. Till sist, fru talman: Under ärendets behandling har det varit många som eftersträvat en samlande lösning, och det har funnits många i näringsutskottet som gjort ett hårt och drygt arbete för att hitta en kompromiss. Den kompromissen hade varit tilltalande för de flesta av oss i denna kammare. Tyvärr sprack det i den sista av minuter. Men då förväntades i stället partidisciplin och ett accepterande av något man inte tror på. Det har därför känts välgörande att vår egen partigrupp på intet sätt försökt att övertala oss. Även om partiledningen och gruppens ledamöter inte delat vår uppfattning har man verkat för en kompromiss. När inte detta lyckades känner vi att man respekterar vårt ställningstagande, även om detta har skapat bekymmer och obehag för en del av gruppens ledamöter. Fru talman! Jag instämmer i näringsutskottets betänkande på alla punkter utom de som berör Öresundsvarvet.

Fru talman! Jag blev nästan rörd när jag hörde den röstförklaring som just upplästs av Hans Petersson i Röstånga, men jag skall ändå försöka samla mig till ett anförande. Regeringens proposition 165 har utsatts för bitter kritik, inte minst från företrädare för de orter som kommer att drabbas av nedskärningar och nedläggning. Oppositionen har också här i debatten envist tuggat på denna kritik. Man får dock inte glömma bort att propositionens åtgärder syftar till att skapa förutsättningar för den svenska varvsindustrins konkurrenskraft. Hur detta skall gå till råder delade meningar om. Enligt min uppfattning är det en märklig ordning att riksdagen skall göra dessa ställningstaganden. Vi har också här i kammaren under våren bevittnat hur man i andra nedläggningsärenden från olika politiker slagits för sin drabbade ort, oftast utan att ta de sakliga hänsyn som varje ärende är förknippat med. Vi har ju när det gäller storvarven ett bolag som skall svara för utveckling och åtgärder. Jag kan föreställa mig att beslutsfattarna i Svenska Varvs styrelse inte finner det särskilt lustbetonat att 349 riksdagsledamöter skall demonstrera var sin åsikt om hur varvsnäringen i det här landet skall skötas. De flesta som har framträtt här i dag har ju också gjort det i form av några slags företagsläkare med oanade receptmöjligheter. Reaktionerna mot propositionen har varit kraftigast när det gäller neddragningen av arbetsstyrkan vid Kockums och nedläggningen av fartygsproduktionen vid Öresundsvarvet i Landskrona. När det gäller Kockums säger man från varvsledning och fack att Kockums genom beslutet kommer att dö strypdöden. F. n. beräknas Kockums använda 3,5 miljoner timmar, och neddragningen skall göras till 2,4 miljoner timmar. Men i propositionen heter det också att om det finns utrymme och man får en uthållig lönsamhet kan produktionsvolymen tillåtas att åter stiga till 3,5 miljoner timmar. Omprövning av struktureringen skall också verkställas årligen av koncernledningen, säger man. När det gäller nedläggningen av fartygsproduktionen vid Öresundsvarvet har man i argumenteringen förklarat att 3 000 man ställs arbetslösa. Det är ju, fru talman, ett helt felaktigt sätt att se det på. Det är inte sagt att 3 000 man skall gå. Man måste ställa utskottets förslag mot motionsförslagen, dels från oppositionen i motion 2019, med Olof Palme som första namn, dels i motion 2020 av Åke Persson och Hans Petersson i Röstånga. I båda dessa motioner föreslår man en nedskärning med 1000 personer och anger alltså som kvarvarande vid varvet ca 1800 anställda. Det är mot den siffran som regeringens förslag och utskottets hemställan skall ställas. Sedan säger man i propositionen, liksom industriministern har förklarat här i dag, att inte en enda man skall ställas på gatan. Flera företrädare för kammaren har här sagt att man bara kastar ut dem. Men det har aldrig varit tal om det. Det har varit tal om en omstrukturering och om att skaffa jobb åt dem som inte kan sysselsättas i en produktion som inte går ihop. Socialdemokraterna kräver i sin motion att regeringen framlägger förslag till alternativ sysselsättning innan varvspropositionen ens behandlats i utskottet. Men till sin egen neddragning med 1 000 personer har man inte kommit med några alternativ. Man häcklar också regeringen för att den i sin proposition i alla delar, utan någon som helst kommentar, instämt i de marknadsbedömningar som gjorts av Svenska Varv. Detta är f. ö. helt fel. Socialdemokraterna har inte heller modet — om de anser att Svenska Varv har gjort en grov missbedömning och därmed inte motsvarat förtroendet — att säga till ledningen att den får gå eftersom den inte har skött sitt uppdrag. Det har socialdemokraterna inte vågat göra. — Man har gjort det i korridorerna men inte här i kammaren. I det hänseendet är vpk-motionen betydligt ärligare, även om den vilar på mycket lösa grunder och f. ö. inte på något sätt är förankrad i verkligheten utan, som jag betraktar det, är ett grovt frieri till de drabbade jobbarna vid varven. Kalkylmässigt och marknadsmässigt skulle större delen av de svenska storvarven avvecklas eller möjligen ett enda storvarv behållas. Regeringen har emellertid i stället valt en annan linje. Man har valt en trevarvslösning, trots att lönsamhetskravet därmed blir alltmer avlägset. Socialdemokraterna är i sin motion inne på att lönsamhetsmålet måste uppnås. Det framgår på s. 13 i motion 2019, där det heter: ”Det står också klart att dessa åtgärder kan komma att innebära fortsatta kapacitetsneddragningar och nedläggningar av hela varvsenheter.” I motion 2019 saknas inte heller praktfulla logiska saltomortaler. Det står på s. 14 följande: ”Det torde därför inte vara någon överdrift att påstå att regeringens förslag med all sannolikhet kommer att betyda fortsatt fartygsproduktion i betydande omfattning vid Öresundsvarvet under lång tid framöver. Det kommer också att innebära en mycket dyrbar produktion.” I s-motionen anges alltså klart och tydligt att fartygsproduktion vid Öresundsvarvet är en mycket dyrbar produktion. Regeringen bör få snubbor för att man tänker fortsätta med det. Men detta är naturligtvis helt i linje med vad som uttalats i de ekonomiska debatter som förekommit här i kammaren tidigare. Man ger regeringen kritik för det stora budgetunderskottet, trots att mycket av pengarna använts just till att bibehålla sysselsättningen. I s-motionen heter det vidare: ”Regeringen har inte följt Svenska Varvs strukturplan när det gäller Öresundsvarvets avveckling.” — Detta får regeringen en klapp på axeln för, trots att man som jag tidigare nämnde understrukit att regeringen inte avvikit från planen på en enda punkt. Fru talman! Som alla vet som intresserat sig för frågan om avveckling av fartygsproduktionen vid Öresundsvarvet, så har företaget tillsammans med facket tagit fram en plan för en eventuell fortlevnad. Det är den som utgör motförslaget till näringsutskottets hemställan. Den planen tillkom i all hast. Den innebär som bekant en nedskärning av arbetsstyrkan med drygt 1000 man, och mot det förslaget har man inte något att anmärka vare sig i s-motionen 2019 eller i motionen 2020. Det sväljer man helt. Den planen har emellertid, fru talman, redan blivit föremål för en kraftig omvärdering. Enligt planen skall varvet producera supplyfartyg, mindre färjor och vissa andra specialfartyg. Samtliga fartygstyper är sådana som varvet, facket och motionärerna inte anser kunna passa andra storvarv. Hur förhåller det sig nu med dessa fartygstyper? Låt oss börja med supplyfartygen! De är ett slags servicefartyg med mycket avancerad teknisk utrustning. De första fartygen, som beställts av Stena Line, har inte mer än Nr 164 täckt materialkostnaderna. Det handlar om utvecklingspengar, säger man från varvets ledning, och man vill ju gärna tro att detta är riktigt. Svenska Varv har en helt annan uppfattning. Det är utfyllnadsbyggen som har en kostnadstäckning på 58 26, heter det från det hållet. I annonser och i tidningsreportage har emellertid sypplyfartygen höjts till skyarna. De kan allt utom att flyga, har det hetat. Man blir därför förvånad, när man så i maj månad i år får höra från Öresundsvarvet att den här typen av fartyg var en felsatsning. Och samma dag jag får detta sensationella meddelande har Öresundsvarvet en annons i Svenska Dagbladet, där man pläderar för just dessa supplyfartyg. Vad skall man tro på? Fru talman! Jag inledde med att säga att jag ansåg det vara fel att riksdagens ledamöter skall fatta beslut i de här frågorna. Låt de experter som fått förtroendet sköta det. Den här relaterade felsatsningen bevisar hur rätt jag har. Varvet har gjort en miss. Det är mänskligt, men det är också mänskligt att vi som skall fatta beslut ifrågasätter trovärdigheten med tanke på att den trosvisshet som präglade varvets ledning i mars månad i år nu har förbytts i motsatsen. Varje riksdagsledamot fick i våras en plansch med det första supplyfartyget, och där betecknades fartyget som något av ett Columbi ägg som skulle rädda varvet i Landskrona. Låt oss titta på de andra fartygstyperna, färjorna t.ex.! Dagen innan näringsutskottets skulle fatta sitt beslut i frågan meddelar Öresundsvarvets ledning Svenska Varv att antalet byggtimmar kom att överskridas med 25 960 för den Gotlandsfärja som nu färdigställs vid varvet. Inte heller en sådan uppgift medverkar till att stärka tilltron. Man kan å andra sidan förstå att den oro som präglat arbetet på varvet har medverkat till att timantalet har ökat. Det har jag full förståelse för, men man måste ju lägga in också sådana här ting i kalkylerna. Slutligen vill jag lämna några upplysningar om den tredje fartygstyp som Öresundsvarvet satsar på, de s.k. bulkfartygen. Det är f. ö. en fartygstyp som Öresundsvarvet har mycket stor erfarenhet av, vilket man inte har i fråga om supplyfartygen — det var någonting helt nytt för varvet att bygga sådana. Man har nu placerat tre bulkfartyg hos ett holländskt rederi. Antalet produktionstimmar anges vara 1 miljon för alla tre fartygen. Det ger varvet jobb fram till 1982, och det är glädjande. Vad som däremot inte är glädjande är kostnadstäckningen. Från Svenska Varv och från industridepartementet säger man på direkt förfrågan från mig att affären ger 77 70 kostnadstäckning, vilket innebär att affärspaketet ger en förlust på 90 miljoner. Från Öresundsvarvet hävdar man att s.k. planenlig kostnadstäckning skulle vara 84 90. Jag har kollat detta med utanförstående varvsexpertis, som säger 82 Zo. Vad som är riktigt undandrar sig mitt bedömande. Det finns t.o.m. de som i diskussionen har hävdat att Hollandsaffären egentligen går ihop eller t.o.m. går med vinst. Fru talman! Jag saknar visserligen de insikter i bokföring som medverkar till sådana häpnadsväckande illusionsnummer, men vad jag förstår är att om man tillverkar en vara till en kostnad av 100 kr. och säljer den för 77 eller 84 125 kr. så är det ingen affär som man kan hålla på med så värst länge innan katastrofen är ett faktum. Det är säkert många här i kammaren och naturligtvis utanför kammaren också som undrar varför jag, som är från Landskrona, är så negativ till Öresundsvarvets fortbestånd. Det är inte där problemet ligger, fru talman. Jag är av den uppfattningen att det inte enbart är bostadsorten som får vara utslagsgivande i sådana här viktiga frågor, utan man måste se till sakligheten. Det är det jag har gjort, och därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Jag är emellertid väl medveten om att jag kunnat nå en tillfällig popularitet genom att endast se frågan ur lokal synvinkel. Men med tanke på det spel som jag och många andra fått bevittna här i kammaren under våren i liknande frågor avstår jag från detta. Jag vill också deklarera att jag har förtroende för löftena om alternativ sysselsättning, som utlovats till de varvsanställda och till Landskrona kommun. Jag tror också att dessa kommer att infrias. Det är lugnare att satsa på de försäkringarna än att satsa på en plan som redan innan den har prövats har börjat falla samman och som dessutom enligt expertisen kostar 200 miljoner årligen för att det hela skall kunna hållas flytande. I gårdagens kammardebatt om kontokort kritiserades dessa från socialdemokratiskt håll. Fru talman! Jag betraktar s-förslaget i varvsfrågan också som ett sätt att leva på kontokort — och då med Sveriges skattebetalare som borgensmän. Vilken ställning kammaren än tar i varvsfrågan blir resultatet för anställda och kommuner en smärtsam omstrukturering. Det blir smärtsamt också för beslutsfattarna i den här kammaren. I gårdagens debatt mellan näringsutskottets ordförande Ingvar Svanberg och industriministern var dessa två överens om att resultaten av fattade beslut i den här frågan kommer att bedömas i framtiden. Jag skulle tro att effekterna av dagens beslut — hur det än blir — kommer att kunna avläsas redan om ett par år. Många har också beklagat att man inte var hårdare i nyporna vid tidigare varvsbeslut. Det är också enligt många bedömare bättre att göra en omstrukturering nu, när vi har en uppgång i konjunkturerna, än att vänta på att vi får ett kärvare klimat, som experterna förutspår att vi skall få. I dag vägrar emellertid oppositionen än en gång att lyssna på experterna utan vill i stället fortsätta ännu en bit på den ekonomiska canossavandring som de blivit så hemtama med. Detta är, fru talman, grymt mot de anställda och orätt mot dem som skall stå för kostnaderna. De som röstar mot utskottets majoritet tar därmed på sig ett stort ansvar, och det sker med öppna ögon — vilket också osäkerheten i motion 2019 bekräftar. Industriministern gav i den näringspolitiska debatten här i kammaren i går uttryck för hur ett sådant handlande skulle rubriceras. Han sade: Det är endast en form av uppskov och konservering som ger ökad osäkerhet. Det är dessutom ett helt ofruktbart handlande. Dagens talarlista är rekordlång. Jag måste konstatera att jag inte hade en aning om att denna otroliga varvskunskap fanns församlad i detta hus. Därför blir jag förvånad när flera företrädare för oppositianen bollar med en massa — Nr 164 siffror. Det handlar om miljoner och miljoner timmar, men man har liksom inte testat siffrorna. Hugo Bengtsson från Landskrona förklarade att en neddragning av verksamheten vid Öresundsvarvet med 1 000 man innebär en neddragning med 0,9 miljoner timmar. Det betyder att de som åsyftas inte jobbar mer än 900 timmar om året. Då frågar jag: Är varvsarbetarna endast halvtidsanställda? Fru talman! Vårt samhälle är liksom vårt näringsliv föränderligt. Det gäller därför för beslutsfattarna att besitta det politiska modet att för hela samhällets bästa våga ta beslut, som i det korta perspektivet kan tyckas hårda men som på sikt kommer oss alla till godo. Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan.

Fru talman! Jag garderade mig från början och sade att det här inte är rätt forum att diskutera tekniska och intrikata ekonomiska problem. Jag trodde att vi hade tillsatt ett bolag, som skulle sköta den verksamheten. Det var därför jag tillät mig att vara litet ironisk när det gäller denna samlade varvsexpertis — expertis är det, det hör man ju! Jag tar mig också friheten att ha litet åsikter även om jag inte begriper mig på varv; det har jag aldrig gett mig ut för. Men eftersom vi har en debatt får man väl lov att tillföra den de synpunkter man har. Jag har hämtat mina uppgifter från industridepartementet och från Svenska Varv. Om Hugo Bengtsson och andra tycker att man där handlar som om man hade huvudet under armen, så skall väl den kritiken framföras till vederbörande forum. Det är inte jag som bör få de snubbarna. När det gäller dessa märkliga supplyfartyg har jag redan anfört att varvets egen kalkylavdelning säger att detta var en felsatsning. Jag har inte klandrat varvet för detta.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

Fru talman! Jag kan ge Hugo Bengtsson alldeles rätt när det gäller denna historiebeskrivning. Vad jag vänder mig emot är att man i annonser och på annat sätt försöker ge ett intryck av att det är fartygen som skall rädda Öresundsvarvet. Hugo Bengtsson har ju här nästan förklarat att de inte kan Nr 164 göra det. Att den här fartygstypen så att säga har kastats på varvet är tragiskt. Torsdagen den Men jag har heller inte anmärkt på varvet av den anledningen, utan jag är 5 juni 1980 medveten om vad som har hänt. Jag skulle vilja ta upp de matematiska problemen beträffande arbetstimmarna. Om man skär ned arbetsstyrkan med 1 000 man, skulle 0,9 miljoner arbetstimmar sparas. Det stämmer inte. Andra människor arbetar 1800 timmar, och den angivna siffran skulle motsvara 900 timmar. Därför ställde jag frågan: Är de halvtidsanställda, dessa människor som nu skall friställas eller överföras till annan verksamhet? I motion 2019 står det att 0,7 miljoner timmar skall användas för fartygsbyggande enligt motionens förslag. Ja, det är arbete för 400 man. Lägger vi till 25 96 — motsvarande den ungefärliga frånvaron vid varvet — så blir det 500 man. Då frågar jag: Vad skall de 1 300 andra syssla med? Här häcklar man regeringen för att den inte har talat om alternativa sysselsättningar. Varför inte tala om de jobb som de andra 1 300 skall utföra vid varvet?

Fru talman! Jag har tidigare i debatten i dag sagt att en del av de reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkande egentligen är till för att profilera reservanterna och inte för opposition i sakfrågan. Hans Gustafsson har berört några av dem. Den första gällde anslag till utvecklingsfonderna. Ytterligare anslag till utvecklingsfonderna på varvsorter får enligt utskottet prövas tillsammans med andra åtgärder som blir nödvändiga genom omställningen. Det är ett faktum, Hans Gustafsson, att utvecklingsfonderna inte har förbrukat de medel de redan har. De har alltså möjlighet att agera under den tid regeringen behöver innan den kan fatta ett nytt beslut. Arbetsmarknadsutskottet har klart deklarerat att yrkesutbildningen vid varven är en tillgång för att klara och överbrygga den nuvarande varvskrisens följdverkningar. Frågan får övervägas av myndigheterna på utbildningsoch arbetsmarknadsområdena. I detta instämmer näringsutskottet, och därför tycker jag det är onödigt med ett riksdagsuttalande. Det fungerar ändå, utan ett sådant. Nästa reservation gällde Sölvesborgsvarvet. Vi har sagt att resurser bör Nr 164 ställas till förfogande så att den planlagda omstruktureringen kan fullföljas. Utskottet är inte främmande för tanken att avvakta med kravet på lönsamhet ytterligare någon tid, dock inte så länge som förordats i motionen. Vi har alltså sagt att det får ta den tid som erfordras att nå lönsamhet i Sölvesborgsvarvet. Men vi är försiktiga — det har vi även varit på andra punkteri den här frågan — med att dra ut på tiden alltför länge. Vi måste ställa krav på dem som har ansvaret att snabbt vidta åtgärder för att nå målet om en omstrukturering och eftersträvad lönsamhet.

Fru talman! Utskottsmajoriteten har samma målsättning som reservanterna vad gäller utvecklingsfonderna, yrkesutbildningen och Sölvesborgsvarvet. Vi anser att näringsutskottets skrivning på dessa punkter bör leda till samma resultat som det ni avser med reservationerna. Av den anledningen finner vi reservationerna onödiga. Vad gäller omstruktureringen av Sölvesborgs Varv så är den redan påbörjad. Man trodde tidigare att den skulle kunna vara klar till 1981. Vi har dock funnit att man måste ha ytterligare tid på sig, men vi vill sätta tryck på de ansvariga så att man inte drar ut på omstruktureringen längre än nödvändigt. De resurser som kan erfordras för att fullfölja denna strukturomvandling anser vi får anvisas från samma anslag som reservanterna anger, dvs. Svenska Varvs. Utskottsmajoriteten har sagt att det är Svenska Varvs uppgift att i den mån det behövs fördela anslagen. Vi tror alltså att utskottsmajoritetens skrivningar leder till samma resultat som reservationerna avses leda till. Reservationerna är enligt min mening onödiga.

Fru talman! Vi upplever i dag en ny s.k. hembygdens dag, om än på en annan nivå än den vi hade häromdagen. Det gäller nu företag som vart och ett på sin ort svarar för ett mycket stort antal arbetstillfällen. Dess värre är det i en bransch som över hela världen kännetecknas av stark överkapacitet. Det ligger i sakens natur att vi som kommer från orter med varvsindustri helst velat ha mera till våra industrier än vad utskottet givit. Men mot bakgrund av just den globala överkapaciteten och de ekonomiska förhållandena i övrigt får vi väl, om än utan någon större förtjusning, erkänna att utskottet gjort det bästa möjliga av situationen. I fråga om Sölvesborgsvarvet förefaller strukturplanens krav på lönsamhet redan från 1981 väl optimistiskt, för att formulera det försiktigt. Eller, för att tala i klartext: Det förefaller totalt verklighetsfrämmande. Jag instämmer i det avseendet helt med Hans Gustafsson. Målet att få varvet bärkraftigt kan knappast nås på ett år. Och för egen del skulle jag vilja tillägga att för den saken skulle krävas inte bara skicklighet — den finns redan hos varvets personal — utan därtill en god portion tur. Men utskottet har också mildrat strukturplanen på ett sådant sätt att jag kan ansluta mig till dess förslag i det här avseendet. Man säger att det skall bli lönsamt men sträcker sig inte så långt som det socialdemokratiska förslaget. Det kan man tolka ungefär hur som helst. Det är ovanligt försiktigt skrivet. Det kan tolkas som tre år minus en dag. Och den dagen tror jag inte betyder så mycket. Därför är jag inte alls så rädd för den formuleringen som Hans Gustafsson var. Vad beträffar medelstillförseln är skillnaden mellan reservanter och utskott — bortsett från att reservanterna i några fall vill ha mera pengar — att reservanterna vill specialdestinera anslagen. Utskottsmajoriteten finner ingenting i propositionen som säger att det inte kan bli si eller så, men vill inte genom ett klart uttalande klavbinda Svenska Varv utan överlåter åt denna organisation att fördela pengarna i den pott som ställs till förfogande för utvecklingsarbete, omstrukturering m.m. Jag kan för min del inte finna annat än att detta är riktigt. När det gäller Karlskronavarvet har staten ett speciellt ansvar. Varvet har vuxit upp för att betjäna flottan, och dess specialitet är örlogsfartyg av olika storlekar. Där kan dess kapacitet och kunnande verkligen komma till sin rätt. 137 Visst kan man bygga också civila fartyg i Karlskrona, men att flytta över byggandet av sådana från på den saken specialiserade varv innebär något av konstgjord andning. Karlskronavarvets framtid såsom varv betraktat är oupplösligt bunden till en vettig försvarspolitik — och en sådan har vi som bekant inte. För inte kan man till en vettig försvarspolitik hänföra den systematiska misshandel av vår flotta som sedan länge sker. Att man i ett land som vårt, där 98 96 av import och export sker på köl, skär ned fartygsbeståndet så som redan har skett och än snabbare kommer att ske i framtiden kan varken förklaras eller försvaras. Och inte har då jag hittills träffat någon tänkande människa, som kan förklara den statsmannavisdom som ligger bakom åtgärderna att bevilja beställningsstöd till flytdockor för export till rika länder eller att bygga civila fartyg på lager, fartyg som ingen behöver och ingen vill köpa, i stället för att anslå pengarna till marina fartyg, som vi är i skriande behov av, om vi vill bevara vår handlingsfrihet och vår frihet över huvud taget. Nu tycks lejdbåtarna vara helt glömda och likaså den livliga trafik längs vår kust som tryggades av flottans övervattensfartyg. Här är ej tid för en ny försvarsdebatt, men det går inte att diskutera Karlskronavarvets problem utan att betona sambandet mellan varvet och flottpolitiken. Utskottet har varit enigt i vad rör Karlskronavarvet, och jag har inte heller något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Men jag kan med den bindning mellan varvet och flottan som har bestått i 300 år inte underlåta att påpeka det beroende av försvarspolitiken som därmed föreligger. Jag måste beklaga att jag inte besitter den pedagogiska talang som den socialdemokratiske riksdagsmannen i Karlskrona, Algot Törnkvist, en gång hade. På hans tid var det sannerligen inte värt att någon vågade tafsa på flottan. Jag har inte ens lyckats övertyga mina egna partivänner om dess betydelse. Men jag hoppas att Karlskronavarvet efter dagens beslut måtte bli ett provisorium i underkant i avvaktan på att våra beslutsfattare måtte förstå vår flottas betydelse och genom upprustning av vårt fartygsbestånd låter varvets framtid bli ljusare.

Fru talman! Mycket är redan sagt i denna debatt i dag, och jag skall försöka att så litet som möjligt upprepa vad andra har anfört. Det betyder att jag inte alls kommer att använda mig av den anmälda tiden. Låt mig endast kort kommentera och ställa några frågor kring Blekingevarvens situation. Först vill jag instämma i vad Hans Gustafsson för en stund sedan sade beträffande dessa Blekingevarv. Det är bra att näringsutskottet har blivit enigt om att rätta till en del av förslagen i regeringens proposition, och utskottets förslag är bättre än propositionen. Men ändå kan jag inte känna någon större optimism för Blekingevarvens framtid. Ett enigt utskott förordar att all civil produktion skall upphöra vid Karlskronavarvet. Denna utskottets skrivning har nu rättats så att endast en neddragning av den civila nybyggnadsverksamheten skall ske. Varvets resurser skall enligt utskottets skrivning koncentreras till marin utbyggnad med speciell inriktning på export och i viss mån på alternativ produktion. Alla som något lyssnat på den svenska försvarsdebatten förstår hur äventyrligt det är att bygga ett stort företags framtid på marin produktion, för inhemskt bruk och för marin export. Någon nyproduktion när det gäller den svenska marinen kan vi inte vänta under de närmaste åren. På den punkten har regeringen klart sagt ifrån. Alternativet är då att förlita sig på marin export, alltså på export av krigsmateriel av mer eller mindre grov kaliber. Det kan inte vara någon god grund att bygga framtiden på. Det kan inte heller vara någon bra plattform för planeringen av den framtida produktionen. Näringsutskottet har i alla fall på några punkter gjort förbättringar när det gäller propositionens förslag om Karlskronavarvet. Utskottet uttalar sig för att isbrytarunderhållet även i fortsättningen skall förbehållas varv inom landet. Det ger ändå Karlskronavarvet en något större chans i konkurrensen. Vidare har, på initiativ från försvarsutskottet, tagits fram ett projekt för ombyggnad av motortorpedbåtar till vedettbåtar. Det är ett projekt som inte på långt när löser några stora sysselsättningsproblem men som ändå är bättre än inget. Projektet kan ge 20 000-30 000 sysselsättningstimmar per år under de närmaste åren. Varvets sysselsättningsbehov ligger på omkring en miljon timmar per år. Den för mig viktigaste passusen i utskottets skrivning när det gäller Karlskronavarvet är den där utskottet ger regeringen ett särskilt ansvar för sysselsättningen. Att just Karlskronavarvet ges detta särskilda ansvar beror på att varvet hädanefter får mycket begränsade möjligheter att påverka försäljningsvolymen eftersom varvet nu får en nästan uteslutande marin inriktning. Här vill jag fråga utskottets talesmän: Vad innebär detta särskilda ansvar? Vilken nivå skall gälla för att sysselsättningen skall kunna klaras? Vilken sorts sysselsättning skall regeringen ansvara för att varvet får? Skall det exempelvis accepteras att nuvarande svetsare och plåtslagare — mycket duktiga yrkesarbetare — måste omskolas till plastsprutare eller någon annan form av plastarbetare, eller innebär uttalandet att regeringen åläggs att ordna 139 sysselsättning som svarar mot nuvarande produktionsinriktning? Det här är en mycket viktig passus i utskottets skrivning, och vi kan vara övertygade om att den kommer att förorsaka många och långvariga diskussioner om den inte förtydligas — helst i dag och helst innan beslut fattas. Industriministern gör i propositionen ett ganska stort nummer av Karlskronavarvets satsning på byggandet av vindkraftverk. Jag håller med om att projektet är intressant, men ännu så länge är det mycket begränsat till sin omfattning. Utskottet skriver att detta kan bli ett viktigt komplement till varvets fartygsproduktion. Jag vill då fråga utskottets talesman: Hur många man räknar utskottet med skall få sysselsättning med detta projekt i framtiden? Hur många arbetstimmar kan det i bästa fall komma att ge under de närmaste åren? Varvets anställda kräver i varje fall någon form av konkreta besked. Så några ord om Sölvesborgsvarvets situation; Det är en arbetsplats som regeringen och utskottsmajoriteten tydligen inte har någon förståelse för. Något större intresse för att detta varv skall klara krisen kan i varje fall inte skönjas — vare sig i propositionen eller i utskottsbetänkandet. Man vägrar kategoriskt att ge Sölvesborgs varv klart besked om huruvida man skall få en längre frist än till 1981 för att visa lönsamhet. För de andra varven går fristen ut 1985. Man vägrar också att tillföra varvet nödvändiga medel för omstruktureringen av verksamheten. Den frågan överlämnar man till ett krisdrabbat Svenska Varv. Man har vägrat företrädare för kommunen att framlägga sina problem för regeringens företrädare, i varje fall före riksdagsbehandlingen av varvsfrågan. Kommunens borgerliga företrädare har alltså enligt uppgift misslyckats med att i det här ärendet få träffa den borgerlige industriministern. Sölvesborgsvarvets anställda känner sig sidsteppade och nonchalant behandlade av regeringen och kommer att få mycket svårt att med nödvändig optimism ge sig in i det svåra och viktiga arbetet med att rädda sysselsättningen vid sin arbetsplats och därmed sysselsättningen i en redan hårt drabbad kommun för att inte säga hårt drabbad landsända. De anställda vid Sölvesborgsvarvet ställer nu sitt hopp till de borgerliga riksdagsledamöterna från Blekinge. Det här är, det kan jag garantera, en mycket ovanlig företeelse. Man hoppas nu på att dessa i den kommande omröstningen stöder den socialdemokratiska reservationen. På det viset ges även deras arbetsplats en realistisk möjlighet till överlevnad. Man frågar sig: Varför känner inte de borgerliga riksdagsledamöterna från Blekinge samma ansvar för Sölvesborgsvarvet som vissa borgerliga ledamöter från Skåne känner för Öresundsvarvet? Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Som den fjärde riksdagsledamoten från Blekinge vill jag ta kammarens tid i anspråk en liten stund för att klargöra min syn på problemen i Blekinge. Att skära ned kapaciteten vid de svenska varven från 15 miljoner arbetstimmar till 7 miljoner arbetstimmar är inte någon lätt och smärtfri operation. Det har många talare här i dag gett exempel på, och jag sällar mig till den skaran. Jag har för avsikt att enbart uppehålla mig vid de problem som uppstår i Blekinge vid Karlskronavarvet och Sölvesborgsvarvet vid den omstrukturering av verksamheten som utskottet föreslår där. Vi firar i år 300-årsjubileum i Karlskrona, eftersom det är 300 år sedan staden grundlades av Karl XI. Anledningen till stadens grundläggande var det förnämliga läget — Karlskrona blev station för den svenska flottan. Karlskronavarvets öden har skiftat. De marina beställningarna har under årens lopp berott på den världspolitiska situationen men också på försvarsanslagen. Vid 1970-talets början svarade den svenska marinen för ca 75 90 av beläggningen vid Karlskronavarvet. Karlskronavarvet har under 1970-talet försökt att minska sitt marina beroende och prövat tillverkning av mindre handelsfartyg. Varvet har också varit underleverantör till de stora varven under högkonjunkturen i början av 1970-talet. Sedan mitten av 1960-talet har Karlskronavarvet också med framgång arbetat inom det plastteknologiska området och utvecklat fartygsproduktion till såväl civil som marin marknad, t.ex. utsjöbevakningsfartyg och fiskefartyg. Varvet har nu enligt det betänkande som vi behandlar i dag föreslagits få ett särskilt anslag på 75 milj.kr. för fortsatt utvecklingsarbete. Försvarsutskottet, som har yttrat sig i denna fråga, anser att det föreslagna anslaget är angeläget, och jag instämmer till fullo. Man anser också att det bör utnyttjas på ett för den svenska marinen positivt sätt och att denna satsning kan medföra en framtida export, om produkterna först har prövats och visat sig användbara och bra för den svenska marinens behov. Näringsutskottet tillstyrkte också detta anslag. I motion 2019, som väckts av socialdemokraterna, sägs att regeringen har ett ansvar för att Karlskronavarvet beläggs i den omfattning som strukturplanen förutsätter och att varvet 143 nu genom att vara marint varv har begränsade möjligheter att genom egna insatser påverka sin försäljningsvolym. Jag delar helt den uppfattningen. Också denna fråga har behandlats av försvarsutskottet, och utskottet föreslår ytterligare 33 milj.kr., som varvet skulle få disponera för ombyggnad av motortorpedbåtar till vedettbåtar. Näringsutskottet har också här föreslagit att denna ombyggnad skall ske och att riksdagen bör ställa sig bakom vad utskottet anför om regeringens speciella ansvar för varvet.

Jag förmodar att detta får rättas till i en tilläggsproposition, om Karlskronavarvet skall kunna få några marina beställningar i framtiden. Det är ju som väl är inte varje gång en sen ankomst eller en försovning kostar 5 miljarder. Vi får hoppas att det var ett enstaka tillfälle. När det gäller Sölvesborgsvarvet har socialdemokratiska talesmän gjort ganska mycket av skillnaden mellan utskottsskrivningen och den socialdemokratiska reservationen nr 5. Jag vill då citera vad utskottet skriver: ”Utskottet är inte främmande för tanken att avvakta med kravet på lönsamhet ytterligare någon tid, dock inte så länge som förordats i motionen 1979/80:2019 . Ett uttalande av denna innebörd bör göras av riksdagen.” Jag delar den uppfattning som framförts av Hans Gustafsson att respittiden är för kort, vilket också Hans Wachtmeister har instämt i. Strukturplanen är på den punkten orealistisk. Även om omstruktureringen började hösten 1978, är det för kort tid. Jag tolkar utskottets skrivning så att tiden kan utsträckas till 1982, och jag förmodar att man då kan göra en omprövning. Jag tycker att det är beklagligt att inte regeringspartierna och oppositionen har kunnat komma till en gemensam ståndpunkt här. Sölvesborgsvarvet har sedan slutet av 1978 ändrat inriktning. Från att ha varit ett nybyggnadsvarv har det alltmer inriktats på annan produktion. Utskottets majoritet har sagt att det pågående omstruktureringsarbetet vid varvet kräver ekonomiska resurser. Svenska Varv har tilldelats 800 milj.kr. för dessa utvecklingskostnader. Jag förutsätter med all skärpa här också att Sölvesborgsvarvet får sin beskärda del av den summan. Att företrädare för socialdemokraterna i sin motion lägger till vissa öronmärkta pengar är kanske litet märkligt, när man ju också på socialdemokratiskt håll är bekymrad över vårt stora budgetunderskott. Utskottets majoritet har också sagt att man kan avvakta med kravet på lönsamhet. Det finns pengar disponibla, även om de inte är öronmärkta och jag anser att man därför kan förlänga respittiden för Sölvesborgsvarvet. Då är skillnaden kanske inte så stor mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservationen som den kan förefalla av tidigare inlägg här i kammaren. Herr talman! Det är utomordentligt viktigt för Blekinge att Sölvesborgs varvet får leva kvar som en verkstadsindustri med en produktion som blir lönsam och som ger trygga arbetstillfällen för framtiden. Likaså är det angeläget att Karlskronavarvet får behålla sina unika kunskaper som marint varv och utveckla sin stora kapacitet inom plastteknologin och som komplement en ökande produktion av vindkraftverk, där förutom den inhemska marknaden en exportmarknad i USA ligger inom räckhåll. Detta förutsätter dock att utvecklingsarbetet får fortsätta, och utskottet har i sin ganska starka skrivning förutsatt att regeringen här skall ta nödvändiga initiativ. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det utskottets majoritet har. Dock vill jag påstå att jag är lika intresserad och engagerad i Blekingevarvens utveckling och i utvecklingen för Blekinge län som de socialdemokratiska ledamöterna har uttalat att de är. Jag tror att det är viktigt att vi får mer av gemensamma lösningar i de tider vi går till mötes. Även om det är en högkonjunktur nu, så kommer den inte att bestå så speciellt länge, och jag tror att konfrontation och konflikter mellan partipolitiska ståndpunkter i sådana här frågor är ödesdigra för hela svenska folket och för oss var och en. Det är stora och svåra avgöranden, men om vi skall kunna klara vår ekonomi kan vi inte fortsätta att subventionera varje arbetstillfälle vid varven med avsevärda summor. Också oppositionen har uppfattningen att vi i så fall snart skulle stå i en fullständigt omöjlig situation. Principen måste vara att kunna sälja det vi tillverkar både inom och framför allt utom landet.
Herr talman! Margot Håkansson tar upp frågan om att regeringen skall få ett speciellt ansvar för Karlskronavarvet. Detta tycker hon är bra, och det tycker också jag är bra. Men Margot Håkansson kanske då kan svara på min fråga, vad det speciella ansvaret egentligen innebär litet mer konkret. Jag vet att de anställda på Karlskronavarvet också är mycket nyfikna på svaret och fordrar ett litet mer konkret besked än bara att regeringen har ett speciellt ansvar. Margot Håkansson tog också upp det tidigare diskuterade försvarsbeslutet, då kammaren för ett par veckor sedan gav försvaret litet snävare ramar för de närmaste åren. Margot Håkansson nämnde siffran 5 miljarder. Den summan har jag inte hört talas om tidigare, men det kanske vi inte behöver diskutera eller tvista om. Märkligare är att industriminister Åsling i början av dagens debatt sade att det som riksdagen har beslutat, det skall naturligtvis regeringen rätta sig efter, medan statsminister Fälldin här tydligen har sagt — jag har dock inte kontrollerat det — att det försvarsbeslut som riksdagen fattade för två veckor sedan skall man under hösten på något vis ändra på. Margot Håkansson verifierar det påståendet i dag, så det beslutet behöver regeringen tydligen inte rätta sig efter. — Det borde finnas någon konsekvens även där. Får jag ställa samma fråga som Hans Gustafsson ställde men som han inte fick något svar på: Om man ändrar försvarsbeslutet, kan då Margot Håkansson eller någon annan av regeringspartiernas ledamöter i utskottet garantera att Karlskronavarvet får mycket mer pengar till marina jobb? Det måste ju bli en konsekvens av det påstående som vi har hört nu. Sedan till påpekandet att respittiden för Karlskronavarvet är för kort. Margot Håkansson tycker det, och det tycker också jag. Det står att utskottet kan tänka sig att förlänga tiden mer än till 1981, men det står ingenting om hur länge den skall kunna förlängas. Det här är verkligen en tuggummiskrivning som det är svårt att gå med på — vi vill ha ett litet bättre och mer konkret besked i den frågan!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

I och med att Karlskronavarvet skall minska sin civila produktion blir varvet synnerligen beroende av de marina beställningarna. Jag skulle kunna svara Ralf Lindström genom att säga: Om man skär ner förslagsanslaget med 2 miljarder kronor på fem år, har ju försvaret inte fått mer pengar att spendera på någon försvarsgren, utan då blir det i stället mindre pengar. Men jag förutsätter att de borgerliga partierna gemensamt tar ansvaret för detta misstag, eftersom det gjordes på den borgerliga sidan, när den socialdemokratiska reservation som var fogad till försvarsutskottets betänkande gick igenom. Det misstaget måste rättas till, annars kommer försvaret och marinen i en mycket dålig situation. När det gäller utskottets skrivning om respittiden för Sölvesborgsvarvet sade jag i mitt första anförande att det är beklagligt att vi inte kunde komma till en gemensam ståndpunkt. Det är bekymmersamt att man inte riktigt har insett att 1978-1981 är en så kort period att det är omöjligt för Sölvesborgs varvet att under den uppnå lönsamhet. Det finns dock en öppning av Nr 165 tidsfristen i utskottets skrivning, och därför kan jag stödja den. Hans Gustafsson frågade litet om partipolitiska synpunkter och om de öronmärkta pengarna. Visserligen kommer de öronmärkta pengarna ur samma kassa. Men vi har kanske, Hans Gustafsson, litet olika syn på hur staten klarar av företagsbedömningar och hur de enskilda företagen, även om de är statliga, gör det. Jag tror att företagen har möjlighet att anvisa pengar. Det behövs kanske mer än 27 miljoner till Sölvesborgsvarvet. Jag tycker att man där skall få de pengar man behöver för att kunna utvecklas till en verkstadsindustri som kan bära sig.
Herr talman! Detta börjar bli ganska avskräckande. Margot Håkansson förutsätter att den skrivning som nu finns i utskottets betänkande måste följas av regeringen när riksdagen har beslutat om den, som vi kommer att göra om några timmar. Men hon förutsätter samtidigt att det beslut som riksdagen fattade för två veckor sedan inte alls skall behöva följas — det skall man ändra på grund av att det inte blev det beslut som borgerligheten i riksdagen egentligen ville ha. Skall vi kunna lita på vad riksdagen beslutar måste vi respektera besluten. Det blir naturligtvis mindre pengar till försvaret om man minskar anslagen till försvaret. Detta är alltså ett beslut om planeringsramar för försvaret, och hur de planeringsramarna kommer att diskuteras och läggas fram vet jag inte. Men vi kan inte höja försvarskostnaderna bara av den anledningen att vi måste skaffa jobb. Försvarskostnaderna skall naturligtvis beräknas efter de möjligheter vi har att anslå pengar och efter vad som är nödvändigt för försvarets fortsatta möjligheter att verka i Sveriges tjänst.
Herr talman! Jag ifrågasätter inte riksdagens beslut på grund av att det nu skedde ett misstag. Men i det parlamentariska läge vi har nu, med ett mandats övervikt, är det lätt hänt att det blir både ett kvittningsfel och ett misstag. Regeringens intentioner i detta fall var ju att ge försvaret 2 miljarder på ' fem år, dvs. 400 miljoner mer per år, och då måste även marinen få del av de pengarna, bl.a. för att kunna beställa marina fartyg. Om man inte har dessa 2 miljarder ytterligare inom försvarsramen på fem år har man ju mindre att fördela — den saken är väl helt klar. Jag tycker inte det är odemokratiskt att rätta till fel som blivit begångna genom enskilda ledamöters slarv eller kvittningsfel. Jag tror att även en socialdemokratisk regering skulle haft lovvärda och hedervärda intentioner att göra det. När det gäller frågan om stöd för de socialdemokratiska reservationerna i den här frågan uttryckte sig Ralf Lindström i sitt huvudanförande ungefär så här: Jag begär nu något så ovanligt som att borgerliga ledamöter skall stödja socialdemokratiska reservationer. 147 Men detta är ingenting ovanligt. Det inser säkert Ralf Lindström om han tänker på debatterna nu under våren och f. ö. också under andra riksmöten. Det är ju så man agerar partipolitiskt, om det avgivits reservationer som direkt berör den bygd man lever och verkar i. Jag tycker inte att detta är något konstigt, och jag missunnar inte de socialdemokratiska ledamöterna att använda sig av de möjligheter de har att försöka påverka de borgerliga representanterna från länet. Jag tror att vi hade gjort precis detsamma, om vi hade haft en socialdemokratisk regering. Men jag uppskattar att Hans Gustafsson uttryckte sin förståelse för de svårigheter man som ledamot kan ha i ett sådant parlamentariskt läge som det vi nu har här i riksdagen.

Herr talman! Jag förmodar att ledamöterna har överseende med att jag inte försöker göra en översiktlig bedömning av varvsproblematiken under de tio minuter jag har till mitt förfogande, framför allt med tanke på att vi nu liksom tidigare haft en mycket lång debatt om den här frågan. Problemen är ju nästan exakt desamma. Det enda nya i år — och det är mycket ovanligt för mig och för andra göteborgare — är att vi inte är i centrum för debatten. Vi kommerin på sladden här, och man ser inte problemen i Göteborg som något särskilt bekymmer. Man har glömt vad som har varit. För något år sedan stod jagt.ex. här och sade att vi i Göteborgsregionen hade nedläggelser av varv i en omfattning som motsvarade varven både i Landskrona och i Uddevalla. 7: Det här har vi fått bära. Vi har djupa sår i vår arbetsmarknad och i vår sysselsättning som en följd av varvsnedläggelserna. De såren blöder än. Det hade givetvis varit glädjande om vi hade varit fria från bekymmer, och det hade på sitt sätt kunnat vara en tröst i eländet, men så är det tyvärr inte. Men Arendal, som ju är det mest omtalade varvet i Göteborg, har ändå lyckats kolossalt väl på sitt nya område, att ge sig ut på offshoremarknaden. I initialskedet har man lyckats över förväntan. De som ansvarar för det här — företagsledning, anställda och alla engagerade — är väldigt entusiastiska inför uppgiften och har stark tro på den. Men vi får nog trots allt hysa en behärskad optimism, för det kan ju svänga snabbt. Även omdömena svänger snabbt. Innan man satsade på detta redovisades från politikerna här olika ståndpunkter var och varannan månad. En ståndpunkt var att Arendal skulle läggas ner. Man sade inte att Arendal var ett omodernt varv, men det talades om att andra varv var moderna, och man tänkte sig att Arendal skulle byggas om för verkstadsindustri osv. Det var inte så länge sedan. Vi kanske därför skall vara litet försiktiga i våra glädjeyttringar över att Arendal i dag är det varv som man ser på med en viss optimism. Vi har en besvärlig arbetsmarknad i Göteborg, och vi har bekymmer för framtiden. Det bekräftas av att riksdagen förra veckan var enig om att anta ett utskottsbetänkande som fastslog att det finns stor anledning att känna oro Nr 165 för framtiden i fråga om Göteborgs arbetsmarknad och att den kommer att utsättas för stora påfrestningar framöver. I den här debatten har också arbetsmarknadsutskottets talesman Erik Johansson väl redovisat de åtgärder som vi tycker är angelägna och som vi vill fortsätta att driva för att stävja de bekymmer som finns, och då tänker jag också på varvssituationen. Om man håller sig till arbetsmarknadsstatistiken och redovisningen av antalet sysselsatta och antalet efterfrågade arbeten, så ger detta bara en begränsad bild av arbetsmarknadssituationen i Göteborg. För att använda en just i de här dagarna aktuell terminologi i det här huset med tanke på den fotbollsmatch som just gått av stapeln, så skulle man kunna tala om en Allsvenska i fråga om antalet förtidspensionärer och deltidspensionärer, och då kan man säga att Göteborg nästan leder den Allsvenskan. Om man jämför med andra orter är vi, i gamla termer, ett Norrlandslän med hänsyn till den rikliga förekomsten av förtidsoch deltidspensionärer. De finns inte med i statistiken över arbetslösa, och de kan inte efterfråga arbete. Under 1970-talet har det kommit till tiotusentals förtidspensionärer. Dessa kategorier människor finns alltså i Göteborg men hade inte funnits om vi hade haft en full och god sysselsättning. Då hade många av dem säkerligen varit i arbete och känt lycka och fått inkomster av det. Och samhället hade haft glädje av det också. Jag vill uttrycka glädje över att utskottet varit så positivt i sitt ställningstagande till ett förslag i den socialdemokratiska partimotionen och gått med på att — för att uttrycka det enkelt — broprojektet vid Cityvarvet kan komma till stånd. Det är en skön sak att veta det. Detta är ett uttryck för det som vi tycker är viktigt — att staten handlar litet rationellt med sina egna verksamheter. Staten har ju behov av att få arbeten utförda här och var. Det kan då finnas konkurrenskraftiga — för det skall det naturligtvis vara — och vettiga idéer och lösningar inom något statligt företag som kan tillgodose de behoven. Här har vi ett sådant exempel, där Cityvarvet tagit fram en bro, som militären accepterat. Det är bara fråga om att passa ihop inkomstoch utgiftssidan så att det hela kan ske-på ett rationellt sätt. Så här borde det vara, att staten handlar som en koncern, håller ihop det hela totalt på ett vettigt sätt. Det kan man göra på flera områden. Det här är det första insteget, och från detta projekt borde man gå vidare och se efter inom olika statliga verk och inom olika departement så att man samordnar våra gemensamma intressen på ett effektivt sätt. Broprojektet vid Cityvarvet är ett gott exempel på ett sådant handlande. Jag vill sedan ta upp en fråga som ligger på samma nivå, dvs. som har med regeringens agerande att göra. Det gäller att vi bör ha litet grand av företagsekonomisk syn på verksamheten. Staten har ju industriverksamhet och kommersiell verksamhet, säljer både inom landet och till främmande länder. Inom Cityvarvet, som är ett alert varv med en alert företagsledning, har 149 man funderat över att finna former för att kunna handla med de s.k. statshandelsländerna, sådana länder som vill betala i form av nya varor och inte i form av pengar. Det gäller bl.a. ryssarna. Cityvarvet ligger bra till för att reparera sovjetiska båtar. Men nu bogseras de bara hem och repareras där. Om man kunde ta emot betalning i form av varor skulle man kunna få jobb till varvet. Det finns visserligen en del jobb redan nu, men om vi kunde lösa frågan om betalning skulle det bli mycket fler. Svenska Varv kan naturligtvis inte sätta i gång och öppna en diversehandel med en massa olika varor. Men vi har ju Statsföretag, som skulle kunna gå in här — inte bara för Cityvarvet utan för alla svenska varv. Det här är en ny och stor marknad för svenskt näringsliv — det vet vi. Och det finns också andra statliga företag än Svenska Varv som skulle kunna ha glädje av detta. Men det måste tas initiativ och finnas vilja, handlingskraft och en känsla för att det gäller företagsverksamhet, där man måste vara på alerten. Jag hoppas att detta så småningom kan bli aktuellt. Denna fråga finns omnämnd i vår partimotion i en mening. Men det finns inte något yrkande. Vi är ju så formella i det här huset, och den här frågan hör inte ihop med varvspropositionen och ligger inte inom industridepartementets verksamhetsområde utan handelsdepartementets — och då är det en annan huvudtitel osv. Men jag hoppas att regeringen förekommer oss socialdemokrater så att vi inte kan motionera i januari om att det bör komma till stånd en sådan här verksamhet. Då skulle jag verkligen bli glad. Jag vill till slut säga något om Projekt 80. Erik Johansson har argumenterat mycket utförligt för det, så jag behöver inte uppehålla mig vid frågan som sådan. Jag vill bara hastigt göra några noteringar. Det var mycket motstånd mot P 80 när det kom till. Det var segt att komma i gång. Beslutet togs i december 1978, och sedan gick tiden ända fram till hösten 1979 innan verksamheten kom i gång. Den har alltså funnits under en mycket kort tid. Verksamheten hann inte komma i gång förrän den utdömdes, framför allt av dem som går omkring och är näringslivsideologer och förfäktar principer för hur människor kommer att handla i olika situationer och hur löntagare förmodas uppträda; får någon en garanti så sitter han bara hemma och tar emot den och ger fadderullan i att ta ett jobb. Det är ett sådant främlingskap inför hur en arbetare eller en tjänsteman resonerar som här kommer till uttryck. Men så sade man, och så argumenterade man. Näringslivsföreträdare och borgerliga politiker gick ut och sade: Det här är inte bra, det kommer att stoppa cirkulationen, man får inte folk till de arbetsplatser som behöver arbetskraft, som är utvecklingsstarka. Vi vet att det inte är så. Alla vi som har varit i Göteborg vet det. Utskottet vet det, och de riksdagsmän som har varit där nere vet det. Partiledarna har varit där och vet det också. Facket, företaget, arbetsmarknadsorganisationerna, och även de som skrek om detta förut, säger att detta som man befarade inte har hänt — att folk skulle sitta där och vänta på att få sin garanti förverkligad och strunta i att ta jobb. Hittills har det inte redovisats ett enda Nr 165 fall som har undanhållits den fria arbetsmarknaden, som garantin alltså skulle ha varit en spärr för.

Det är ju ett skickligt kansli på utskottet som arbetar med formuleringar. Det står alltså ”kan motverka”, det står inte ”har motverkat”. Det är en teoretisk tanke att det kan bli på detta sätt, men man får intrycket att det har hänt. Att vara fångna i en ideologi brukar ju vi klandras för som tror på ”socialimsen” som socialismen ibland kallas för. Det talas om dogmatiker, men när det gäller näringslivets ideologer är det verkligen berättigat att tala om dogmatik. Jag yrkar liksom Thage Peterson bifall till socialdemokraternas reservationer.

Herr talman! När vi strax före julen 1978 i den här kammaren senast debatterade varvsfrågan, tyckte jag det var viktigt att betona att vi hade en framtidstro när det gällde våra svenska varv.

Vad vi då behövde var en insikt om att en sådan omställning tar tid och kostar pengar. Under den tid som förflutit sedan dess har jag försökt följa utvecklingen av varvsindustrin, och då har jag rätt självklart koncentrerat mig till varven i min hemstad Göteborg. Jag är därför glad att i dag kunna säga att jag tycker att de göteborgska varven verkligen levt upp till de förhoppningar som åtminstone vissa av oss i den här kammaren hade. Jag tror att det bör sägas att det för ledning och anställda inte har varit något lätt jobb. Det har krävt fina arbetsinsatser av varvsledningen, tjänstemännen och arbetarna. Det återstår självfallet hårt arbete innan varven kan uppfylla de krav på lönsamhet som vi i dag från riksdagens sida kommer att ställa, men jag tycker att den dämpade optimism som t.ex. framgår av en sammanställning från Arendalsvarvet kallad ”Varven som fick chansen” är lovande för framtiden. I den sägs avslutningsvis: ”Vi är nu igenom den största förändringen, de stora förluståren har vi bakom oss. Vårt senaste bokslut visar att vi är på rätt väg. Vi har betalt inträdeskostnaderna som nu börjar ge avkastning. Vi har 151 riktningen klar och vi vill nu fortsätta på den inslagna vägen.” Detta uttalande ger förhoppningar inför framtiden. För att de förhoppningarna skall kunna bli verklighet, fordras enligt min uppfattning att det blir fråga om en trevarvslösning. Från Göteborgshåll har vi accepterat strukturplanen, som ändå innebär att vi i Göteborg nu återigen drabbas hårt av kommande nedskärningar. Självfallet skulle jag gärna ha sett att det hade gått att rädda också varvet i Landskrona. Jag förstår till fullo den besvikelse och de farhågor inför framtiden som landskronaborna känner. Det är också särskilt lätt för oss i Göteborg, som redan har lagt ner två varv, att ha den förståelsen och medkänslan. Tyvärr har jag ändå måst böja mig för de övertygande argument som talar för en trevarvslösning. En fyravarvslösning har av många bedömts som på sikt förödande för hela vår svenska varvsindustri. Jag hoppas därför, herr talman, att utskottets hemställan i sin helhet vinner bifall.

Herr talman! Många orter kommer att drabbas hårt, om riksdagen godkänner regeringens varvsproposition. Göteborg är en av dem, och det kan finnas anledning att något teckna hur situationen ser ut där. Antalet personer som har lämnat arbetsmarknaden och fått förtidspension har fördubblats under 1970-talet. Det har främst gällt äldre personer. Samtidigt med den ökade förtidspensioneringen har antalet arbetstillfällen inom industrin minskat. Då dessa väntas fortsätta att minska, kommer det att medföra att ännu flera förtidspensioneras. I dag är mer än 15 90 av Storgöteborgs befolkning i åldern 55-64 år förtidspensionerade. Om ökningen fortsätter som hittills, kommer det att gälla för 22 20 år 1985. Det finns i dag ca 10 000 människor som har beredskapsarbete eller andra s.k. arbetsmarknadspolitiska jobb i regionen. Flera tusen går arbetslösa. Sysselsättningen inom byggnadsoch tillverkningsindustrin har minskat med ca 14 000 arbetstillfällen under 1970-talet. Den minskade efterfrågan på arbetskraft avspeglar strukturrationaliseringen i samhället. De varuproducerande sektorerna svarar för en allt mindre del av den totala sysselsättningen. Näringslivssekretetariatets prognos över efterfrågan på arbetskraft är alarmerande. Den säger att ca 24 000 arbetstillfällen kommer att saknas i regionen i mitten på 1980-talet. Då har man inte räknat med kapacitetssänkningar vid varven. Man har också räknat bort dem som väntas bli förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl. Man har inte heller tagit hänsyn till de effekter som ökad robotisering och datorisering kan tänkas få. De avgörande beslut som har skapat den nuvarande industristrukturella bilden i Göteborgsregionen och de kristendenser som följt av detta har fattats i slutna direktionsrum och med enbart företagsekonomiska kalkyler som underlag. De politiska makthavarnas handlingar har kännetecknats dels av en total passivitet när det gällt planering av den framtida industristrukturen, dels av ett närmast obegränsat ekonomiskt stöd till företagen och dessutom av en total anpassning till exportindustrins konjunkturstyrda härjningar. Herr talman! Regeringens proposition och utskottets betänkande om Nr 165 varvspolitiken bygger på bedömningen att den svenska varvsindustrins kapacitet fortfarande är alltför stor i förhållande till efterfrågan på dess produkter. De innehåller förslag om åtgärder som syftar till att skapa förutsättningar för den svenska varvsindustrin att öka konkurrenskraften och lönsamheten. Och för att på sikt uppnå detta väljer man en defensiv väg och hävdar att kapaciteten måste skäras ned. Den grundläggande uppfattning och det synsätt som bestämmer förslagets politiska inriktning delas av socialdemokratin. Regeringen sluter upp i ledet av tre tidigare regeringar och fortsätter deras nedrustning av den svenska varvsindustrin. Det innebär en total kapitulation inför och anpassning till de s.k. fria marknadskrafterna med deras kortsiktiga, snävt företagsekonomiska lönsamhetskalkyler. De arbetandes och samhällets intressen betraktas som försumbara, och stora och vitala delar av den svenska produktionsapparatens öde och framtid bestäms av okontrollerbara konjunkturella förändringar. Avgörande beslut, som rör tusentals människors framtid, förs bort från demokratiskt politiskt inflytande och fattas i slutna direktionsrum, med kapitalistiska lönsamhetskalkyler som enda underlag. Det synsätt som förslaget bygger på innebär att riksdagens och regeringens ansvar och uppgifter reduceras till att medverka till att skräddarsy och anpassa produktionen till den kapitalistiska strukturomvandlingen och att städa efter kapitalismens värsta härjningar. Nödvändigheten av att från samhälleliga utgångspunkter utarbeta ett långsiktigt industripolitiskt program för att använda produktionsapparaten till att tillfredsställa samhälleliga behov bortser man från. Man ser inte den stora produktionskapacitet som varven har eller den yrkesskicklighet som de varvsanställda besitter som värdefulla tillgångar för samhället, tillgångar som kan utnyttjas för att tillgodose samhälleliga behov som onekligen finns. Nej, man ser detta som belastningar som med det snaraste genom nedskärningar och nedläggningar måste anpassas till den rådande konjunktursituationen. Även det här synsättet delas av socialdemokratin. Då och då kan man från det hållet få höra utfall mot marknadskrafternas destruktiva inverkan på samhället och produktionsapparaten, liksom deras konsekvenser för de anställda. Men när det kommer till konkreta handlingar är skillnaderna mer en fråga om grader än om principer. Utskottet är helt enigt med industriministern när han säger att statens kostnader för varvsindustrin under åren 1977-1979 har uppgått till 12 miljarder kronor och att det från industripolitiska och samhällspolitiska synpunkter är oförsvarligt att fortsätta att satsa en så stor del av våra knappa tillgångar på stöd till varven. Men denna uppfattning är falsk. De här pengarna har inte satsats för att stödja varven. De här pengarna har inte satsats för att utnyttja varvens produktionskapacitet. De har inte satsats för att utveckla en samhällsnyttig, planerad produktion. Nej, de har satsats för att skära ned, inskränka och anpassa produktionen till den kapitalistiska strukturomvandlingen. Och detta är oförsvarligt. 153 Pengarna har inte satsats för att utnyttja den kunniga arbetskraftens yrkesskicklighet utan för att täcka de samhällsekonomiska kostnader som är förknippade med de anställdas avlägsnande från varven. Detta är oförsvarligt. Pengarna har använts för att avveckla och inte för att utveckla varven. Sådan är innebörden och den politiska inriktningen av regeringens proposition och utskottets betänkande, och detta ansluter sig socialdemokratin till. I sin motion säger socialdemokraterna: ”Strukturplanens mening är att utvecklingen vid storvarven skall anpassas till marknadens krav och möjligheter. Som redan framgått delar vi den uppfattningen.” Vidare heter det i motionen: ”Om det visar sig att det omfattande program som nu inleds inte är tillräckligt för att nå detta mål måste ytterligare åtgärder vidtas. Det står också klart att dessa åtgärder kan komma att innebära fortsatta kapacitetsneddragningar och nedläggningar av hela varvsenheter.” Här finns inte ett ord om nödvändigheten av att ändra marknadens krav och ändra på dess förutsättningar och möjligheter. Här ställs inte en enda av de vitala frågor som för oss kommunister har varit självklara att ställa. Hur skall jobben vid varven räddas? Hur skall de anställdas yrkesskicklighet tillvaratas till gagn för samhällets utveckling? Hur kan den fria varvskapaciteten utnyttjas? Socialdemokraternas ställningstagande innebär att man sluter upp bakom den strukturplan som betyder att varvskapaciteten kommer att minska med tusentals arbetstillfällen fram till 1984. Tusentals anställda kommer att drabbas av arbetslöshet — många av dem för lång tid, en del av dem för alltid, och för dem blir förtidspensioneringen det enda alternativet. Det innebär inte bara att socialdemokraterna accepterar en enorm kapitalförstörelse och nedläggningen av en hel produktionsgren. Det innebär också att socialdemokratin förknippar framtiden med den kapitalistiska samhällsutvecklingen. Den förevändning som socialdemokratin använder sig av, för att ställa sig bakom de värderingar och politiska riktlinjer som borgarregeringen bygger sina förslag på, är att vi befinner oss i en ekonomisk kris. Vem befinner sig i ekonomisk kris? Johansson och Andersson på varven befinner sig inte i någon ekonomisk kris. Den svenska arbetarklassen befinner sig inte i ekonomisk kris. Den drabbas av krisen. Det är den kapitalistiska marknadsekonomin som befinner sig i kris. Och så länge socialdemokratin inte öppet och klart erkänner denna grundläggande sanning utan enbart försöker finna lösningar som ryms inom det ekonomiska fåtalsväldet och syftar till att bevara och stimulera detta system på arbetarklassens bekostnad innebär det att man försöker dölja de egentliga motsättningarna i samhället och att man bidrar till att passivera och avideologisera arbetarklassen. Herr talman! Vpk har en helt annan syn på varvspolitiken än de borgerliga partierna och socialdemokraterna ger uttryck för. Vi betraktar varven och deras arbetskraft som en värdefull tillgång, som måste utvecklas och utnyttjas för att tillgodose samhälleliga behov. Varven skall ingå som en del i ett långsiktigt industripolitiskt program. Vi kräver att regeringen utarbetar ett program där varvens, rederiernas och hamnarnas verksamheter samordnas i en samhällsplan för utrikeshandel och transporter. Genom en aktiv statlig rederiverksamhet måste handelsflottan bevaras och utvecklas, likaså måste inrikesoch kustsjöfarten byggas upp och utvecklas. Planer för en alternativ samhällsnyttig produktion måste utformas, vilket innebär att varvens kapacitet kan utnyttjas exempelvis för produktion inom energisektorn och för att bygga ut det kollektiva transportnätet. Vi anser att det ligger på regeringens ansvar att utarbeta ett sådant program. Om inte regeringen gör det — vem skall i så fall göra det? Är det till den marknadsekonomi som befinner sig i kris som ansvaret skall överlämnas? Är det den som skall bestämma förutsättningarna och villkoren för den svenska energipolitiken? Är det till den vi med varm hand och obegränsat förtroende skall överlämna vår framtida transportpolitik? Man får lätt det intrycket av de svepande formuleringar och den totala brist på nytänkande varmed utskottet avfärdar vpk:s förslag. Vi accepterar inga nedläggningar, inga nedskärningar eller avskedanden vid varven. Kampen för varven och deras förnyelse är inte bara en kamp för att försvara en viktig sektor av svensk industri och arbetsmöjligheterna där. Den är lika mycket en kamp i en betydelsefull allmän klassfråga. Den ingår i kampen mot storfinansens kapitalflykt och utarmningen av svenskt produktionsliv. Den är ett led i kampen mot den borgerliga regeringen och dess sätt att bedriva strukturpolitik med ett ensidigt främjande av storfinansens intressen. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna.

Herr talman! När företrädare för Göteborg går upp i den här debatten är det inte för att ställa region mot region eller grupp mot grupp utan för att det kan vara nödvändigt att i diskussionen, som ganska klart är koncentrerad kring andra varvsorter, påminna om vad som har skett under den hittills gångna delen av den svenska varvskrisen. Göteborg har fått bära den tunga delen av bördorna. Vi är beredda att också i framtiden bära vår del av de gemensamma bördor som måste bäras, eftersom vi realistiskt inser att den svenska varvsindustrin måste arbeta i den verklighet som den internationella utvecklingen lett fram till. Vi accepterar därför den plan som näringsutskottet stannat för. Men vi är "oroliga för att en förändring i enlighet med socialdemokraternas förslag väsentligt skulle öka riskerna för hela den svenska varvsindustrin. Den oron ' kvarstår, även om riksdagsbeslutet skulle innebära en förändring enligt socialdemokraternas önskemål bara på en enda punkt, nämligen i fråga om Öresundsvarvet. Den svenska varvsindustrin lever ett farligt liv. Den lever så på marginalen att frågan är om den tål en förändring av den art som här har antytts som möjlig. Hårda slag har genom varvskrisen drabbat Göteborgs arbetsmarknad och Göteborgs näringsliv över huvud taget. Två stora varv är helt utraderade, Lindholmen och Eriksberg. Ett nybyggnadsvarv, Cityvarvet, har fått göra en svår och smärtsam omställning till enbart reparationsverksamhet. Det återstående varvet, Götaverken Arendal, har under de senaste tre åren gjort en radikal omorientering, en total helomvändning beträffande både sortiment och marknader. Stora färjor byggs i stället för tankers. Borrjiggar och bostadsplattformar är de nya produkterna. Denna omställning har skett under en period då ledning och anställda har kastats mellan hopp och förtvivlan beträffande framtiden. Bostonutredningen utfärdades så sent som i november 1979 en total dödsdom över Arendalsvarvet. Ändå har varvet under den här svåra tiden arbetat oförtrutet med blicken riktad mot framtiden. Under de senaste fem årens nedskärningar har antalet arbetstillfällen på varven i Göteborg minskat från 15 000 till 5 000, och två storvarv — jag upprepar det — har helt utraderats. Nu förestår nya prövningar. Det är därför litet egendomligt att regeringen enligt vissa formuleringar i propositionen tagit så lätt på vad som skulle kunna bli följden för Göteborgs arbetsmarknad av de nedskärningar som strukturplanen innebär. Det sägs i propositionstexten att effekterna på sysselsättningen troligen bör kunna bemästras med sedvanliga sysselsättningspolitiska medel och att regeringen har för avsikt att återkomma under hösten 1980 med förslag om vad som eventuellt kan behövas av sysselsättningsskapande åtgärder. Detta synsätt har vi från Göteborgs sida inte kunnat acceptera.

Vad utskottet anfört föreslås riksdagen ge regeringen till känna, och det uppfattar vi från Göteborgs sida som ett mycket betydelsefullt uttalande. Den andra punkt som är tillfredsställande är att riksdagen begär att i samband med den aviserade propositionen i höst få en redovisning av erfarenheterna av Projekt 80. Jag är övertygad om att denna redovisning kommer att innehålla ett material, som visar hur svagt underbyggda de kritiska uttalandena kring Projekt 80 har varit och är. Därför är det nyttigt att en sådan redovisning kommer att ges. Den tredje punkt i utskottets skrivning som måste betraktas såsom mycket positiv är det som även Per Bergman har erinrat om från denna talarstol, nämligen de påminnelser som görs beträffande de kommande beställningarna av militära broar från Cityvarvet. Dessa tre positiva drag i utskottets skrivning gör att jag vill helt yrka bifall till utskottets hemställan i samtliga moment.